Herr talman! Lars Tobisson vill uppenbarligen inte diskutera med mig. Han föredrar att skälla på en tidigare lärare, som tydligen har avvikit från den rätta läran. Jag ställde faktiskt ett par frågor till Lars Tobisson. Jag hoppas han är beredd att ge svar på dem. Vad var anledningen till att moderaterna när de lämnade regeringsmakten började föra kvartalspolitik när det gäller prisregleringen? Vad är anledningen till att man under alla de år då vi hade borgerliga regeringar i Sverige utan att blinka förlängde prisregleringslagen med ett år i taget? Jag har inte fått något svar på de frågorna. Jag tycker att Lars Tobisson kan kosta på sig att ge ett svar. Björn Molin säger att det är mycket större saker som skiljer oss och folkpartiet åt än vad jag ville göra gällande i mitt inlägg. Ja, det är två rader i betänkandet. Mer kan jag inte finna att det är. Vi är överens om att prisregleringslagen skall förlängas med ett år. Det är den väsentliga frågan, och på den punkten är vi alltså överens. Jag vill också påpeka att utskottet här har tagit upp en i detta avseende viktig fråga för framtiden. Utskottet har nämligen inhämtat att det pågår en översyn av prisregleringslagen. Det tycker vi är viktigt, för sannolikt börjar denna lag bli litet omodern. Samhället har förändrats ganska kraftigt sedan 1973, när lagen senast ändrades. Utskottet har uttalat att vi utgår från att denna översyn sker utan dröjsmål och att vi så småningom får ett nytt förslag i detta avseende. Förhoppningsvis kan vi, efter den nu aktuella ettåriga förlängningen, få ett nytt instrument, mer modernt och anpassat till den nuvarande situationen, att diskutera i riksdagen.

Herr talman! Paul Jansson använde i sitt första anförande en formulering som tyder på att han inte har förstått hur den här lagen är konstruerad. Han talade om att förlänga prisregleringslagen. Det är inte detta det gäller, utan det gäller att förlänga tillämpningen. I detta klargörande ligger också svaret på de två frågor som Paul Jansson har ställt till mig. Jag har redan i mitt första anförande klargjort att anledningen till att vi moderater för ett år sedan yrkade på förlängning med ett kvartal var att det då rådde ett allmänt prisstopp. Vi gjorde bedömningen att det skulle hinna avvecklas inom ett kvartal, och därför behövde inte heller tillämpningen förlängas med mer än detta kvartal. På samma sätt, och det svarade jag faktiskt på i mitt förra inlägg, är förklaringen till att sådana förlängningar gjordes av borgerliga regeringar i vilka moderater ingick, att det då förekom prisreglerande åtgärder som nödvändiggjorde att tillämpningen av denna beredskapslag förlängdes. Men, och jag återkommer till detta, så är läget inte i dag. Nu föreligger inga åtgärder som kräver en förlängning. Björn Molin har fortfarande inte besvarat min fråga varför det är så Nr30 angeläget att tillämpningen förlängs, trots att det inte är nödvändigt på grund Onsdagen den av en pågående prisreglering och trots att det inte är nödvändigt för att 23 november 1983 regeringen i ett senare läge skall kunna sätta in prisreglerande åtgärder. Det kan regeringen göra precis lika mycket oavsett om riksdagen i dag i förväg Förlängd tillämpförlänger tillämpningen av prisregleringslagen eller inte. ning av allmänna Med den inställning Björn Molin har till regleringar — och jag vill gärna ge prisregleringslagen honom ett erkännande för det arbete som utfördes på det här området — tycker jag att det är egendomligt att han nu vidhåller att man i förväg måste besluta om att sådana här regleringar skall kunna sättas in av regeringen utan någon prövning av riksdagen.

Herr talman! Det lagstiftningsärende som vi nu skall behandla är ett utmärkt exempel på hur en ganska trivial fråga, som hade kunnat lösas på ett enkelt sätt, med litet fantasi kan utvecklas till ett anmärkningsvärt krångel med gränser till näringsfrihet och enskild integritet samt hur det ena krånglet föder det andra. Vad det handlar om är de larminstallationer i brottsförebyggande syfte som håller på att bli allt vanligare, både i affärslokaler och i privata bostäder, och som är anknutna till polisens larmcentraler. På grund av det ökade användandet av sådana här apparater har polisens arbete svällt ut på ett oroväckande sätt, eftersom så många larm är falsklarm. Ungefär 95 Yo av alla larm är nämligen falsklarm. Det beror på slarv från innehavarens eller personalens sida, och ibland beror det på dålig materiel, slarvigt gjorda installationer, m.m. Man räknar med att ungefär 40 poliser årligen är sysselsatta med enbart dessa onödiga falsklarm. I riksdagen har det rått allmän enighet om att åtgärder måste vidtas för att man skall kunna komma till rätta med den eländiga situationen. Man skulle i sin enfald kanske kunna tycka att det skulle räcka om polisen fick en klar föreskrift och ett bemyndigande att efter ett visst antal falsklarm få avbryta direktkopplingen till polisens central. Nu tycks det inte vara så enkelt. Efter en utredning av problemen har man kommit fram till det lagförslag som nu presenteras för riksdagen. I sju punkter har man beskrivit hur problemet bör lösas. I min motion 2403 har jag närmare behandlat lagförslaget, varför jag inte behöver upprepa resonemanget här. Nu har jag och några andra på ett par av punkterna reserverat oss i justitieutskottet. Fem punkter kan vi godta, men vi vänder oss mot förslagen i två av punkterna. Det gäller den etableringskontroll som den lokala polismyndigheten skall utöva, innan det ges tillstånd till installationsverksamhet, och vidare gäller det den föreslagna lagstiftningen om polisens nedprioritering av larm från vissa anläggningar. För att den lokala polismyndigheten skall ge tillstånd krävs att den sökande skall kunna antas komma att bedriva sin verksamhet med noggrannhet och omsorg. En föreståndare för sådan verksamhet skall också vara känd för laglydnad och ordentlighet. En del uppgifter för bedömning av den sökandes vandel har polisen i det centrala polisregistret. Jag vill understryka att det bara är fråga om detta. Det är ändå rätt mycket som går in till registret, nämligen alla domar som föranlett straff om lägst 25 dagsböter eller 1 000 kr. i normerade böter. I justitiedepartementet har man uppenbarligen tyckt att detta ändå är ett svagt underlag för bedömning av en persons vandel och för att man skall kunna få en riktig bild av den sökande. Därför står det också i propositionen att man skall kunna utnyttja den lokala kännedomen för att få en riktig bild av den sökande. Vad betyder detta? Skall man suga upp allmänt skvaller om den sökande? Genom det valda skrivsättet tycker jag att man nästan har legitimerat skvaller. Men inte heller detta anses vara tillräckligt för polismyndighetens ställningstagande. Därför står det att man ”vid behov kan inhämta kompletterande upplysningar från andra myndigheter”, exempelvis taxeringseller kronofogdemyndighet, i den mån det inte är fråga om uppgifter för vilka sekretess råder. Att man inte har lättat på sekretessen är kanske någonting som vi får vara tacksamma för. Annars vet vi ju inte varthän det hade kunnat braka i väg, t.ex. när det gäller uppgifter från sociala myndigheter. Den här kontrollapparaten hade kanske kunnat försvaras, åtminstone litet grand, om det fanns någon känd brottslighet där någon larminstallatör begagnat sig av sina kunskaper om ett installerat larm för att genomföra ett planerat brott. Medan ärendet bereddes i utskottet försökte jag få veta om man kände till något sådant, men någon sådan brottslighet kunde inte redovisas. Jag tror att den hör hemma mer i detektivromaner än i verkligheten. Och jag skulle vilja tillägga att även om vi hade haft något enstaka brott av det här slaget skulle frekvensen förvisso inte vara sådan att den motiverar de kontroller och den tillståndsgivning från brottsförebyggan de synpunkt som förordas i propositionen. Detta vare sagt om tillståndet för installationsföretagets innehavare. Men det kan ju hända att han har anställda eller tänker skaffa sig anställda. Hur skall man klara det problemet? Företagaren är ju i det här hänseendet ansvarig för sina anställda. Jo, det gör man ganska enkelt, genom att med ett penndrag öppna det centrala polisregistret även för företagare, som skall kunna gå in och hämta uppgifter om en platssökande för att kunna bedöma om han är en säkerhetsrisk från brottssynpunkt eller ej. För den, herr talman, som inte tycker att detta är tillräckligt obehagligt skall jag citera vad som sägs i propositionen på s. 51, som i princip ger regeringen nästan obegränsad möjlighet att öppna polisregistret för nästan vad som helst som har brottsförebyggande syfte. Man säger om det aktuella förslaget: ”Ändringen tar i första hand sikte på nyanställning av personal som utför eller annars tar befattning med larminstallationer. Förslaget har emellertid fått en mera generell utformning. Möjligt är nämligen att det i framtiden kan uppkomma ett behov av att utsträcka kontrollmöjligheten till att omfatta även andra anställda i installationsföretag eller till andra delar av larmbranschen, exempelvis personalen vid larmcentraler, eller till brottsförebyggande arbete av annat slag.” Det är en generell fullmakt, med andra ord. Och sedan tillägger man: ”Det bör då ligga i regeringens hand att besluta i frågan.” Det är detta, herr talman, som vi har reserverat oss mot. Vi tycker inte att man skall ha den här polisiära tillståndsgivningen och de här kontrollmöjligheterna. Dessutom har vi i en annan reservation, som jag tror kommer att behandlas av en kommande talare, varit negativa till att riksdagen genom lagstiftning skall göra prioriteringar eller nedprioriteringar i polisens verksamhet. Det ankommer på polisen själv att med utgångspunkt i de arbetsuppgifter som den har försöka lösa frågan på ett förnuftigt sätt. Var skulle det sluta om vi här i riksdagen i detaljfrågor gick in och talade om för polisen vad som är viktigt och mindre viktigt? Då skulle vi hamna i en omöjlig lagstiftningssituation. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där mitt namn finns med.

Herr talman! I den föreliggande propositionen föreslås ett antal åtgärder för att komma till rätta med den stora andelen obefogade larm till polisen. Dessa obefogade larm — s.k. falsklarm — resulterar i polisutryckningar som leder till stora kostnader. Enligt tillgänglig statistik var det totala antalet larm som under 1980 kom till polisens kännedom 77 064. Av dessa var hela 73 559, eller 95,5 90, s.k. falska larm. Rikspolisstyrelsens beräkningar ger vid handen att det arbete som polisen lägger ned på utryckningar till följd av obefogade larm motsvarar ungefär 40 årsarbetskrafter. Det är framför allt två orsaker som anförs ligga till grund för de obefogade larmen. Det är dels att larmanläggningarna fungerar dåligt beroende på brister i installationen eller bristande underhåll, dels att personal som handhar larmanläggningen har för dålig utbildning på området. Mot denna bakgrund är det naturligtvis angeläget att åtgärder vidtas för att nedbringa antalet falsklarm. I 2 §i den föreslagna lagen krävs att larminstallationsverksamhet inte får bedrivas utan tillstånd. Sådant tillstånd skall lämnas av polismyndigheten i den ort där verksamhetens ledning skall utövas. Enligt min och övriga reservanters mening bör en sådan inskränkning i näringsfriheten inte göras med mindre än att det finns ett mycket starkt behov av samhällskontroll. Beträffande larminstallationsverksamheten anser vi inte att ett sådant starkt behov föreligger. De åtgärder som behövs inom branschen för att undvika obefogade larm på grund av bristfälliga anläggningar torde kunna vidtas av branschen själv. Här tror jag att den nybildade branschorganisationen kommer att ha en stor betydelse. Dessutom kan tilläggas att polisen redan är överhopad med arbetsuppgifter av olika slag. Ytterligare en arbetsuppgift, som denna tillståndsgivning skulle innebära, kommer att än mer fresta på en redan hårt ansträngd arbetssituation hos polisen. I det föreliggande lagförslaget föreskrivs det i 7 § att polisen skall kunna nedprioritera larm som kommer från anläggningar som tidigare haft ett stort antal obefogade larm. I utskottets betänkande anförs om detta, på s. 12, bl.a.: ”Den som har en larmanläggning där obefogade larm är tämligen vanliga bör enligt utskottets mening mot den nu angivna bakgrunden inte alltid kunna räkna med att polisen i alla lägen ger hans anläggning högsta prioritet.” Enligt min mening är detta en felaktig lagstiftning. Dels är den tveksam ur rättssäkerhetssynpunkt, då det inte kan vara rimligt att bortse från larm som kommer från en till polisen ansluten anläggning. Ett larm som kommer från en sådan anläggning kan ju inte förutsättas vara obefogat bara därför att det tidigare har kommit obefogade larm från anläggningen. Dels anser jag den föreslagna lagstiftningen vara felaktig av principiella skäl. Riksdagen bör inte uttala sig om denna typ av prioriteringar av polisens dagliga verksamhet. Det måste vara polisen själv som avgör hur man på bästa sätt skall kunna fullgöra sina åligganden och sina arbetsuppgifter. Härvid instämmer jag bl.a. med vad rikspolisstyrelsen och BRÅ anfört i sina remissvar, nämligen att en generell begränsning av polisens allmänna åligganden svårligen kan göras. De närmare motiven för avslagsyrkandet på den här punkten har vi utvecklat i motion 2400. Vi anser att övriga bestämmelser som föreslås är till fyllest för att kraftigt reducera antalet obefogade larm. Framför allt är jag övertygad om att dei8 § föreslagna möjligheterna att debitera larminnehavaren för obefogade larm kommer att få mycket stor betydelse. Herr talman! Med anledning av vad jag har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3 till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall diskutera en detalj — en väsentlig detalj — i det lagkomplex som vi nu har att ta ställning till, nämligen organisationen av tillståndsgivningen och tillsynsverksamheten. Jag har försökt utveckla min syn på detta i motion 2402, och jag ber att få hänvisa till den. Jag måste, herr talman, redovisa att jag utgår från en allmän utgångspunkt som med mina värderingar är självklar men som jag är helt på det klara med att andra kan ifrågasätta. Min utgångspunkt är att tillståndsprövningen och tillsynsverksamheten skall ha en praktisk mening. Vi skall inte inrätta en tillståndsprövning och tillsynsverksamhet bara för att det skall se snyggt ut på papperet utan det måste ha en reell betydelse. I detta avseende föreslår propositionen att tillståndsprövningen och tillsynsverksamheten skall läggas på polismyndigheten på varje ort. Jag. menar att en bättre ordning vore att lyfta upp detta till länsstyrelsenivå. Jag tror nämligen att det, om uppgifterna läggs på polismyndigheten på orten, kommer att bli fråga om mycket få ärenden per år. Det kanske finns ett företag på en ort, och då blir det fråga om ett ärende — och med ett enstaka ärende för en prövande myndighet kan det inte bli någon särskilt fin överblickbarhet. Det finns risk för att handläggningsrutiner och principer efter vilka tillståndsprövningen och tillsynsverksamheten organiseras inte kommer att bli likartade. Man kan starkt ifrågasätta om denna verksamhet kommer att kunna bedrivas med den effektivitet och rationalitet som det finns anledning att kräva. Om den skall drivas med effektivitet och rationalitet måste det innebära ett ganska avancerat byråkratiskt system, där resp. polismyndigheter måste kommunicera om en mängd detaljsynpunkter i ärendena. Hur har då utskottet sett på detta? På s. 9 i betänkandet sägs i en mening i sista stycket: ”Polisen måste därför enligt utskottets mening anses ha värdefulla erfarenheter och god överblick över den installationsverksamhet som bedrivs inom polisdistriktet.” Herr talman! Den åsikten har jag på inget sätt ifrågasatt, och den är inte heller kontroversiell. Det är inte detta — att ha överblick över vad som sker inom polisdistrikten — som är intressant, utan en överblick över hur just det enskilda larmföretaget totalt sett verkar. Skulle man driva den mening långt som utskottet för fram i betänkandet, ger det en mycket snäv syn på verksamheten, som bara är ägnad att göra tillståndsprövningen och tillsynsverksamheten i verklig mening tandlös. Det tycker jag är fel. Därför ber jag att få yrka bifall till motion 2402.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att det är glädjande för mig, som tillsammans med Martin Segerstedt år 1978 motionerade om åtgärder på det här området, att nu se att vi håller på att närma oss krav från samhällets sida. Det är inget tvivel om att vi här har ett problem, som det gäller att vidta åtgärder emot.

Man hade måhända en förhoppning om att de blygsamma åtgärder som här har föreslagits skulle kunna antas av riksdagen i någorlunda stor enighet. Jag kan gärna säga att jag skulle önska att man hade kunnat gå något längre, att man hade vågat sig på det departementschefen resonerar om i propositionen, nämligen att avgiftsbelägga larmutryckningar. Om man hade prövat en sådan generell åtgärd tror jag att man skulle ha kommit ifrån det som man är orolig för att en avgiftsbeläggning av falsklarmutryckningar skall medföra, nämligen en stor byråkrati. Men departementschefen menar att man skall fortsätta och se över den frågan och undersöka vilka resultat man får av de åtgärder som nu föreslås. Vi är väl inom utskottet tämligen eniga om att ställa krav på innehavarna av larmanläggningar. Men när det gäller att ställa motsvarande krav på installatörerna är meningarna delade. Jag tror att det faktum att vi har använt ord som etableringstillstånd har skrämt upp dem som säger sig värna om den totala näringsfriheten. Men det här är inte så farligt som man försöker göra gällande. Det finns, som utskottsmajoriteten redovisat i sin skrivning, motsvarande krav på tillstånd för verksamhet på andra områden. Vi har från utskottsmajoritetens sida i stort sett ställt oss bakom det förslag som departementschefen har framlagt och som alltså innebär skärpta krav på innehavare och även på installatörer av larmanläggningar. Det handlar framför allt om att kräva laglydnad och ordentlighet, att installationerna görs på ett riktigt sätt och av skickliga yrkesutövare. Dessa krav är inte så allvarliga som reservanterna gör gällande. Man har i motiven sagt att det skall finnas möjlighet för polisen att utöva den här kontrollen. Vi har från utskottets sida instämt i det, och vi har vid de övervägandena vägt in de resonemang som Per Olof Håkansson för en stund sedan förde om att man skulle ha lyft upp tillståndsgivningen till länsstyrelsenivå. Vi tror att det här rör sig om en lokal verksamhet av det slaget att man bör lägga tillståndsgivningen på polisen, som också har erfarenheterna av den utryckningsverksamhet som polisen bedriver. Det är kunskaper som gör det motiverat att välja polisen som tillståndsmyndighet på det här området. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag. Vi skall nu se vilka erfarenheter vi får och om det är nödvändigt att från samhällets sida göra ytterligare insatser för att komma till rätta med problemet. Problemet är stort — det torde vi kunna vara eniga om i kammaren. 95 90 av utryckningarna från polisens sida beror på falska larm. Därför är det nödvändigt att man verkligen vidtar åtgärder för att minska misshushållningen med polisens resurser. Såsom tidigare har sagts i debatten rör det sig om ett spill på ungefär 40 årsarbetskrafter i denna verksamhet.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

Herr talman! I lagutskottets betänkande 1983 83:362 från moderata samlingspartiet om införande av äganderätt till lägenheter i flerbostadshus, dels en moderatmotion av Alf Wennerfors m.fl. med begäran om att möjligheten att inteckna bostadsrätt skall utredas. Bägge dessa motioner avstyrks av utskottets majoritet. I reservationerna 1 och 3 har vi moderater yrkat bifall till dessa motioner. Centern, som går på avslagslinjen när det gäller införande av äganderätt till lägenhet, har i reservation 2 markerat ett annat motiv för sitt avstyrkande än vad socialdemokraterna har. Däremot har centern anslutit sig till reservation 3. Socialdemokraterna, vars intresse för de här frågorna är minst sagt begränsat, har traditionsenligt gått på avslagslinjen. Att äga sin bostad har många fördelar. Bostadsägaren har möjlighet att på olika sätt själv bidra till att hålla nere driftkostnaderna genom egna arbetsinsatser, omsorgsfull vård och fortlöpande underhåll. Känslan av att äga bostaden är nog någonting alldeles speciellt. Utan tvivel tvingas den som äger sin bostad oftast avstå från en del konsumtion därför att bostadsägandet innebär ett kontinuerligt sparande; ett sparande som inte bara är bra för den enskilde utan även är mycket värdefullt ur samhällsekonomisk synpunkt. För oss moderater är det självklart att samhället skall underlätta ägandet av den egna bostaden. Det är de enskilda människornas önskemål som skall vara styrande. Bostadsmarknaden skall anpassa utbudet av bostäder till bostadskonsumenternas önskemål, och detta kan endast ske inom en fri marknad. Det var också glädjande att det i 1979 års regeringsförklaring uttalades att bättre möjligheter för den enskilde att äga sin bostad bör prövas bl.a. genom att underlätta för hyresgäster att i bostadsrättsföreningens form eller genom direkt ägande svara för sitt boende. I betänkandet redovisas utförligt hur frågan om äganderätt till lägenhet prövats av riksdagen vid flera tillfällen under nu snart ett kvarts sekel, men lagutskottets majoritet kan märkligt nog inte heller nu finna några egentliga fördelar för de boende om äganderätt till lägenhet införs. Ägarlägenhetsutredningen visade i sitt betänkande att ett system med ägarlägenheter mycket väl kan inpassas i den fastighetsrättsliga lagstiftningen även i vårt land, och en lång rad remissinstanser var mycket positiva till tanken. Kritikerna utgår nu liksom tidigare från oron för alltför höga överlåtelsekostnader och anser att boendeinflytandet bör grundas på boendet och inte på ägandet. Det är enligt min mening inget som helst tvivel om att utbudet av ägarlägenheter — om ett sådant system infördes — skulle bli av en sådan omfattning att dessa farhågor för överpriser är helt omotiverade. Ett småhus kan i dag innehas med äganderätt, med bostadsrätt eller med hyresrätt. Detsamma bör kunna gälla även för en lägenhet. Därmed vidgas möjligheten att äga sin bostad till att omfatta allt fler. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1. Motionen om att frågan om möjlighet att få inteckning i bostadsrätt skall utredas har remissbehandlats, och många instanser är positiva till att frågan övervägs. Bostadsdomstolen tillstyrker. Sveriges föreningsbankers förbund är allmänt positivt till bostadsrätten som bostadsform och anser att inteckningsrätt skulle vara gynnsam för möjligheterna att utveckla denna boendeform. Sparpanksföreningen vill kraftigt tillstyrka utredning, och även Bankföreningen är positiv. Socialdemokraterna i lagutskottet är däremot negativa. Jag skall tillstå att det finns remissinstanser som är det också. Majoriteten i lagutskottet för egentligen ett motsägelsefullt resonemang. Först säger man: ”Som bankinspektionen framhåller i sitt remissyttrande, är det vidare tvivelaktigt om ett inteckningsförfarande skulle ge bostadsrättshavarna så mycket gynnsammare kreditvillkor än de som finns i dag.” Sedan yttrar man: ”Dessutom kan befaras att nya lånemöjligheter skulle kunna få vissa från bostadspolitisk synpunkt negativa effekter. Utskottet vill härvidlag peka på risken för att prisnivån på bostadsrättsmarknaden ytterligare höjs.” Av det senare citatet drar jag slutsatsen att ett inteckningsförfarande skulle innebära fördelar för den som har bostadsrätt. Och det är ju det som åsyftas med den moderata motionen. I majoritetens yttrande finns ytterligare en skrivning som jag finner anmärkningsvärd: ”Vidare kan man inte bortse från risken för att bostadsrättshavare skulle utnyttja lånen till privat konsumtion i stället för till boendet.” Herr talman! Vilken hemsk tanke! Tänk om en bostadsrättshavare skulle inteckna bostadsrätten för något konsumtionsändamål som vederbörande då förmodligen finner angeläget! Sådant kan ju inte accepteras — i varje fall inte av socialdemokrater. Nog borde vi kunna överlåta åt den enskilde att få avgöra sin konsumtion. Dessutom är det ju i allmänhet så, att långivaren noga prövar de motiv man anför för att få ett lån. Med detta, herr talman, ber jag även att få yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! I det aktuella betänkandet behandlar vi frågor om ägarlägenheter, bostadsrätter och möjlighet att inteckna bostadsrätt. Frågan om ägarlägenheter behandlar vi med anledning av en moderat partimotion med krav på att riksdagen skall uttala att ett system med äganderättsupplåtelse av lägenheter i flerfamiljshus snarast bör införas. Frågan om införande av ett system med ägarlägenheter i vårt land, liknande de system som förekommer i flera länder på kontinenten, har diskuterats vid många tillfällen. Som redan har nämnts av utskottets ordförande, uttalades i 1979 års regeringsförklaring, som lämnades av den då tillträdande trepartiregeringen, att det var angeläget att öka de enskilda människornas inflytande på sitt boende och att bättre möjligheter för den enskilde att äga sin lägenhet borde prövas. I enlighet med detta uttalande tillsattes en utredning för att pröva frågan om möjligheterna att införa ett system med ägarlägenheter. I utredningens i fjol avlämnade betänkande lade man fram förslag till bl.a. ändring av jordabalken och införande av en särskild lag om ägarlägenheter. Genom en uppdelningsförrättning skulle en byggnad kunna delas in i ägarlägenheter, som då registreras som särskilda fastigheter. Utredningens förslag innefattar också bestämmelser om vad som skall anses höra till ägarlägenheterna och hur de delar av byggnaden som inte hör till de enskilda ägarlägenheterna skall förvaltas. Utredningens betänkande har remissbehandlats. Remissopinionen är splittrad, vilket knappast är förvånande med hänsyn till de olika synpunkter, värderingar och strävanden som finns inom detta område. Flera av remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag, men flera avstyrker medan andra anser att i stället för införande av ett system med ägarlägenheter bör möjligheterna till belåning av bostadsrätt förstärkas och förbättras. Som vi har hört i föregående inlägg har moderaterna reserverat sig för bifall till motionskravet. Vi tre centerledamöter i lagutskottet — folkpartiet är orepresenterat i detta utskott — anser inte att riksdagen skall bifalla motionskravet om att snarast framlägga ett förslag till ett system med ägarlägenheter. Vi biträder alltså majoritetens avslagsyrkande. Däremot har vi, som framgår av reservation 2, en annan motivering. Vi anser att beredningsarbetet bör fullföljas med anledning av utredningens förslag och de inkomna remissynpunkterna, så att vi får klarhet i dels behovet av, dels föroch nackdelarna med ett system med ägarlägenheter. En annan fråga som behandlas i utskottsbetänkandet, där vi inte heller uppnått enighet, gäller motionskrav om utredning av möjligheterna att inteckna bostadsrätt för att underlätta belåning och därmed finansiering för inköp av bostadsrätt. Motionen har remissbehandlats, och majoriteten av remissinstanserna har tillstyrkt utredningskravet. Som framgår av reservation 3 av moderater och centerpartister i utskottet, anser också vi att motionskravet bör bifallas. Detta motsätter sig dock majoriteten i lagutskottet. Vi reservanter anser att upplåtelseformen bostadsrätt i likhet med småhusägandet har betydande fördelar ur både samhällsekonomiska och familjeekonomiska synpunkter. Det finns därför skäl som talar för att bostadsrättens värde som kreditsäkerhet bör stärkas ytterligare. Detta framhölls för resten även av flera remissinstanser när de yttrade sig över ägarlägenhetsutredningens förslag. I det av oss reservanter begärda utredningsarbetet bör bl.a. behovet av möjligheter att inteckna bostadsrätt prövas. Vi anser även att konsekvenserna på bostadsmarknaden av ett sådant inteckningssystem bör undersökas. Herr talman! Med detta korta inlägg ber jag att få yrka bifall till dels reservation 2, dels reservation 3.

Herr talman! Frågan om äganderätt till lägenheter i flerbostadshus är en fråga som har aktualiserats i riksdagen många gånger tidigare. Av lagutskottets betänkande framgår vid vilka olika tillfällen denna fråga har behandlats i riksdagen, och det är överflödigt att här rekapitulera hela denna utomordentligt fina redovisning. Vid samtliga tillfällen har riksdagen avslagit dessa framställningar. Det enda positiva beslut som riksdagen någon gång har fattat i denna fråga är att den dåvarande majoriteten beslöt att tillsätta dens.k. ägarlägenhetsutredningen, som lämnade sitt förslag 1982. Denna utredning hade till uppgift att utreda de tekniska förutsättningarna för att skapa ett system med äganderätt till lägenheter i flerbostadshus. Men utredningen hade inte att avgöra om det fanns något behov eller några sociala motiv för en sådan åtgärd, utan här föreligger nu rent politiska bedömningar.

Det har framhållits där men även i andra sammanhang att ett system med äganderätt till lägenheter skulle vara diskriminerande eller i varje fall nedsättande för alla de människor som har mycket låga inkomster, och det skulle dessutom skapa en del andra problem av social karaktär på bostadsmarknaden. Lagutskottets majoritet har inte kunnat finna några motiv för att tillstyrka en ytterligare utredning för att skapa detta system. Vi anser att det system vi har med hyresrätt och bostadsrätt mycket väl täcker den efterfrågan som finns. När det gäller den andra motionen, om möjligheter att inteckna en bostadsrättslägenhet, kan detta motionsyrkande vid första anblicken verka rätt bestickande. Men jag vill omedelbart hänvisa till vad bl.a. bankinspektionen skriver i sitt remissvar. Bankinspektionen ifrågasätter om ett system med möjlighet till inteckning skulle ge bostadsrättshavarna några bättre möjligheter än vad som redan i dag finns. Man hänvisar till det system med panträtt som i dag utnyttjas av många människor som vill skaffa sig en bostadsrättslägenhet och till att bankerna också har infört speciella låneformer för de människor som vill skaffa sig en bostadsrättslägenhet. Det allra viktigaste i den här debatten är, tycker jag, en prioriteringsfråga. Den prioritering som har övervägt för oss inom utskottets majoritet är att se till att det finns pengar, så att de människor som vill köpa sig en bostadsrättslägenhet på något sätt skall kunna få låna pengar till insatsen och skaffa sig den boendeform de önskar. Vi har kunnat konstatera att detta krav och detta önskemål mycket väl tillgodoses av det system som redan i dag finns. Denna prioritering överväger mycket starkt för oss, framför att kanske förbättra inteckningsmöjligheterna för de grupper av människor som redan har en bostadsrättslägenhet att skaffa sig ett större kapital att utnyttja till olika ändamål. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på de olika detaljerna i vice ordförandens uttalanden. Men jag måste säga att jag reagerar bestämt mot påståendet att förslaget om införande av ägarlägenheter skulle vara diskriminerande gentemot de lägre inkomsttagarna. Det är tvärtom en strävan från moderata samlingspartiet att vidga möjligheten att äga sin bostad till allt större grupper i samhället. Jag är utomordentligt förvånad över att socialdemokraterna ännu inte har upptäckt detta.

Herr talman! En kort replik: Reservanterna skriver i sin reservation att det vore önskvärt med ett mycket stort utbud av ägarlägenheter på bostadsmarknaden. Jag frågar mig: När i framtiden kommer en sådan möjlighet att finnas, om vi eventuellt skulle starta ett nytt system i dag? Och vad händer för stora grupper av människor under alla de år, kanske tio eller femton år, innan vi har kommit fram till ett något så när brett utbud? Det innebär att stora grupper av människor aldrig någonsin skulle kunna skaffa sig en ägarlägenhet även om de så önskade.
Herr talman! Frågan om när systemet med ägarlägenheter kan vara infört ligger tydligen i första hand i händerna på socialdemokratin. Den dag de upptäcker att detta är någonting som bostadskonsumenterna vill kan vi sätta i gång. Då har vi också möjlighet att genomföra det så snabbt som möjligt, till båtnad för dem som vill ha en egen bostad och äga den.

Herr talman! Nej, Per-Olof Strindberg, beslutet i denna fråga beror nog inte enbart på socialdemokraternas inställning. Vi har också att ta hänsyn till de ekonomiska realiteter som vi lever under i detta land. Vissa krav för er

Herr talman! I motion 1982/83:655 har Gunnel Liljegren och jag tagit upp frågan om kunskaper i svenska språket som en förutsättning för erhållande av svenskt medborgarskap. Anledningen till motionen är bl.a. ett uppmärksammat fall, där en svensk medborgare hävdade att han inte kunde fullgöra sin värnplikt därför att han inte begrep svenska. Utskottet påpekar i sitt betänkande att krav på kunskaper i svenska inte uppställs i medborgarskapslagen men att i motiven till denna lag utsägs att stor betydelse bör tillmätas sökandens kunskaper i svenska språket vid naturalisation. Samtidigt konstaterar utskottet att intyg om dessa kunskaper numera inte krävs. De slopades 1979. Det synes märkligt att kunskaper i svenska inte längre behöver redovisas mot bakgrund av vad utskottet sedan säger om betydelsen av sådana kunskaper: ”Att ha kunskaper i svenska språket har många gånger avgörande betydelse för invandrarnas levnadsvillkor i Sverige. Bristande kunskaper i svenska påverkar bl.a. invandrarnas förhållanden på arbetsmarknaden och möjligheter att delta i utbildning. Dessutom innebär det en begränsning i de sociala kontakterna om man inte behärskar svenska. Utskottet anser därför att det för den enskilde invandraren är utomordentligt viktigt att ha kunskaper i svenska språket och att man på allt sätt bör underlätta för invandraren att få sådana kunskaper.” Mot bakgrund av detta uttalande från utskottet skulle man kunna vänta sig att utskottet skulle förorda ett återinförande av kunskapsintyg — men alls icke! Man hänvisar i stället till att personer som invandrar vid hög ålder kan ha stora svårigheter att lära sig svenska, och så avstyrker man motionen. Jag har full förståelse för att t.ex. äldre människor kan behöva få dispens från kravet på kunskaper i svenska. Därför har vi i vår motion också påtalat att om särskilda skäl föreligger dispens bör kunna meddelas. Detta har över huvud taget inte berörts i utskottsbetänkandet. Vart tog det vackra talet om svårigheterna på arbetsmarknaden och begränsningen i de sociala kontakterna vägen? Varför är man så rädd att ställa krav som positivt kan påverka invandrarnas situation?

Herr talman! Vart tog det vackra talet vägen? frågar Olle Aulin. Ja, det har utmynnat i krav på ökade kunskaper i svenska och ökade möjligheter att tillägna sig kunskaper i svenska språket för de grupper som haft problem i Sverige. Vi var för 14 dagar sedan på besök hos statens invandrarverk och fick då en redogörelse för hur man planerar undervisning i svenska för invandrare, hur man försöker få tag i de hemarbetande kvinnorna, som är en stor grupp som Nr 30 har problem när det gäller att lära sig det svenska språket, och de äldre. Onsdagen den Det är skillnad mellan att ge kunskaper och erbjuda kunskaper å ena sidan 723 november 1983 och att fordra ett intyg på minimikunskaper å andra sidan. Ett sådant krav skulle skapa problem för vissa människor när det gäller att få medborgarska = Vissa krav för erpet godkänt. hållande av svenskt Kravet på intyg togs bort 1979. Men i motiveringen för den nya medborgarskap medborgarskapslagen sägs att man skall ta hänsyn till kunskaper i svenska språket. Då är det angeläget att de som skall ge dessa kunskaper söker upp de människor som behöver dem och att vi sprider förutsättningarna ute i kommunerna att ge kunskaper i svenska språket åt våra olika invandrargrupper. Detta innebär ingen negativ inställning till önskemålet att invandrarna skall lära sig så mycket svenska som möjligt. Det innebär en uppmaning till oss att medverka till att vi ger dem chansen att lära sig svenska, om vi sedan längre fram skall kunna ställa sådana krav. Jag tror att hela utskottet är enigt i uppfattningen att det gäller att erbjuda kunskaper i svenska språket men att vi inte bör kräva intyg på minimikunskaper. Därför ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill fortfarande ställa frågan: Varför vill man inte ha ett krav på kunskaper? Det skulle vara en stimulans för dem som trots alla de erbjudanden som görs i dag inte bryr sig om, som isolerar sig, som inte kan följa med i samhällsdebatten men som ändå skall vara med och påverka besluten, t.ex. i val. Det är olyckligt för dessa människor att man inte hjälper dem och stimulerar dem till att verkligen skaffa sig dessa kunskaper. Trots alla erbjudanden som samhället ger finns det förfärligt många människor som underlåter att ta vara på dessa erbjudanden. Man skall inte i vårt samhälle vara rädd för att ställa krav på människorna.
Herr talman! Det är skillnad mellan att å ena sidan ställa krav på ett intyg på kunskaper i svenska språket för att man skall få svenskt medborgarskap och å andra sidan ställa krav på att invandrarna skall kunna skaffa sig kunskaper om det svenska samhället, klara de sociala kontakterna och klara den utbildning som kan erbjudas på arbetsmarknaden — även den undervisning i svenska som arbetsmarknaden skall erbjuda. Det är skillnad på dessa båda saker. Vi ställer detta krav, eftersom invandrare som inte haft dessa kunskaper har isolerats. Det är vår uppgift att se till att de inte blir isolerade.
Herr talman! Men ni ställer ju inga krav. Det är just för att invandrarna skall kunna medverka i samhällsarbetet när de blivit svenska medborgare som det faktiskt krävs kunskaper. Vi har ju en ledamot här i kammaren — Alexander Chrisopoulos — som kan medverka i samhällsdebatten just därför 39 att han är så skicklig i svenska. Jag har träffat många invandrare som stöder den här motionen. De säger: Det är ett stöd för oss invandrare att samhället verkligen ställer krav på oss. Det är därför vi motionerat.

Herr talman! Jag skulle egentligen ha kunnat sluta nu, eftersom motionärerna inte yrkat bifall till sin motion och jag har svarat på den fråga som ställts. Att utskottet gjort detta ställningstagande beror på att vi tycker att kravet på intyg på minimikunskaper i svenska innan man får medborgarskap inte är rimligt. Det finns ju grupper som får svenskt medborgarskap — barn, åldringar och fruar som följer med — och får det ganska snabbt. De kan lära sig svenska efter det att de blivit medborgare i Sverige.
Herr talman! Man har tydligen i utskottet inte observerat att det i motionen står att kravet på kunskaper i svenska skall vara huvudregel, men att det måste finnas dispensmöjligheter, t.ex. för dem som tar hit sina gamla föräldrar som sedan vill söka svenskt medborgarskap. Det är klart att sådana dispensmöjligheter måste finnas. Huvudregeln bör dock vara att skall man vara med i det svenska samhället och vara svensk medborgare, då bör man kunna tala svenska.
Skatteutskottets betänkanden 1, 2, 3 och 5 kommer nu att behandlas i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Till skatteutskottets betänkande 1 finns ingen talare anmäld. Först upptas därför skatteutskottets betänkande 2 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka.

Herr talman! I en motion har Margareta Persson och Bengt Lindqvist hemställt att riksdagen hos regeringen begär en utredning om ersättning för förlorad arbetsinkomst till anhörig som deltar i rehabilitering — och detta under vissa förutsättningar. Det är helt klart att den ersättningsform som motionärerna efterlyser i dag inte täcks av den allmänna försäkringen och inte heller av den särskilda handikappersättningen. Motionen avstyrktes i utskottet, med motiveringen att de här frågorna behandlades i den s. k anhörigvårdskommittén. Nu var situationen den att vpk inte hade någon representant i utredningen. Det betänkande som kommittén skulle avge fanns alltså ännu inte tillgängligt då beslutet togs i utskottet. Jag tyckte att motionärernas krav var mycket rimligt och att det var bra och borde stödjas. Det framstod inte som meningsfullt att yrka bifall till krav på en utredning när det redan fanns en utredning, som dessutom skulle avlämna sitt betänkande samma dag som frågan behandlades. Om jag då hade vetat vad jag vet i dag, nu när jag tagit del av anhörigvårdskommitténs betänkande, hade mitt ställningstagande blivit annorlunda. Jag var alltså tvungen att avstå från att ta ställning i utskottet. Nu när jag läst att anhörigvårdskommittén inte alls tagit upp den form av ersättning som motionärerna efterlyser blir mitt ställningstagande annorlunda. Men det ankommer ju på motionärerna att yrka bifall till sina förslag, så jag får väl avvakta och se vad motionärerna har att säga. Det andra ärendet i betänkandet rör den s.k. bilstödskommitténs betänkande. Kommittén tillsattes våren 1979 för att se över formerna för samhällets stöd till rörelsehindrade med behov av bil. Kommitténs slutbetänkande kom efter ungefär tre och ett halvt års utredande. De nyheter som bilstödskommittén föreslog var i stort sett att nuvarande stödformer skulle ersättas med tre olika bidrag: kapitalkostnadsbidrag, driftbidrag och bidrag till specialutrustning. Kapitalkostnadsbidraget skulle inkomstprövas och vara anknutet till hushållens inkomst. Det skulle medföra att hela familjens förhållanden skall beaktas vid bedömning av en rörelsehindrad familjemedlems behov av bil. Det fanns också andra förslag om hur kostnadsbidrag och lånemöjligheter skulle kunna utformas, men dem skall jag inte gå in på här. Kommittén räknade med att årskostnaden för detta förslag inledningsvis skulle stanna vid 124 milj.kr. för att sedan öka med ungefär fyrtiotalet miljoner under några år. Vad var det då som var positivt med den här kommitténs förslag? Jo, att kommittén anser att personer som inte studerar eller har arbete skall kunna få stöd till bilköp. För den gruppen kommer möjligtvis kommitténs förslag att vara bra. För dem som enbart har pension att leva på kommer stödet även i fortsättningen att fungera om bilen erkänns som ett tekniskt hjälpmedel. Men alla andra får hela sin ekonomi bestämd av behovet att förflytta sig. Bilstödskommittén har inte gått in på principen att bilen skall erkännas som ett tekniskt hjälpmedel. Vpk anser att bilstödskommittén borde ha utrett detta, eftersom det är ett viktigt krav från handikapporganisationerna. Kommitténs förslag betyder att en tredjedel av anslaget till handikappbilar kommer att gå till betalandet av de bidragsberättigade personernas räntor. Det kommer alltså inte de rörelsehindrade till del, utan är bara subventioner av kostnaderna för lånat kapital. I stället för att hamna hos de rörelsehindrade kommer pengarna att hamna hos bankerna, och de behöver knappast något extra stöd i dagens läge. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till vår reservation, som gäller mom. 2, motiveringen för avstyrkandet av motionen.

Herr talman! För våra handikappade medmänniskor är förhållandena fortfarande sådana att de har svårigheter att få arbete och att uppleva en rik fritid. Det är därför som vi måste fortsätta vårt arbete för att undanröja de hinder som ännu finns kvar för att alla människor skall kunna känna sig delaktiga i vårt samhälle. För att uppnå detta mål måste vi använda oss av flera olika åtgärder och hjälpmedel. I dag behandlar vi ett par av de stöd som finns för handikappade, eller kanske snarare brister i dessa stöd. I två motioner från den allmänna motionstiden 1983 aktualiseras dels behovet av ersättning för förlorad arbetsinkomst till anhörig som deltar i en handikappads rehabilitering, dels behovet av ändrat stöd när det gäller bilinköp och bilkostnader. I motionen om bilstöd hemställs det om en proposition som grundar sig på bilstödskommitténs betänkande. Utskottsmajoriteten menar att det inte finns några skäl för oss att frångå den gängse ordningen, som innebär att regeringen efter en remissbehandling skall ha möjlighet att sammanställa betänkandets förslag och remissvaren. Vi vet att remissbehandlingen av bilstödskommitténs betänkande nyligen har avslutats. Vi menar att det finns skäl att avvakta regeringens beredning av både betänkande och remissvar. Därför yrkar vi avslag på motion 1982/83:1812. I reservationen instämmer vpk i avslagsyrkandet, men man pekar i motiveringen på sina tidigare krav på en ytterligare utredning, och det här har Margö Ingvardsson redogjort för nyss. Jag vill säga att de synpunkter på betänkandet som kan finnas på olika håll kommer ju regeringen till del genom remissförfarandet, och därför anser utskottsmajoriteten att man nu som tidigare bör avvakta beredningen innan riksdagen vidtar några ytterligare åtgärder. I den andra motionen, 1982/83:382, som behandlas i utskottsbetänkandet, begär man en utredning om ersättning för förlorad arbetsinkomst till anhörig som deltar i rehabiliteringen av en handikappad person. Vi menar att det är en angelägen fråga som motionärerna tar upp, och det finns i dag egentligen inte någon direkt ersättning för förlorad arbetsförtjänst till anhörig i de fall motionärerna tar upp. Vi menar dock, precis som tidigare, att riksdagen bör avvakta den behandling som ett alldeles nyligen avlämnat utredningsbetänkande kommer att få, nämligen anhörigvårdskommitténs betänkande. Som jag sade tidigare får man väl, när det gäller behandling av remisser och betänkanden, utgå från att de krav som framförs i motionen också kommer fram vid remissbehandlingen som remissvar till regeringen. Vi är därför från utskottets sida inte nu beredda att ställa oss bakom motionen — vi är inte beredda att vidta några åtgärder —, utan vi menar att beredningen bör fortsätta, och vi vill avvakta regeringens beredning och eventuellt kommande proposition i detta ärende. Därför yrkar vi avslag på motion 1982/83:382. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Ingegerd Elm säger att hon vill avvakta regeringens beredning av anhörigvårdskommitténs betänkande. Då vill jag fråga Ingegerd Elm på vilket sätt detta kommer att påverka de frågor som motionärerna har tagit upp, eftersom dessa frågor inte alls behandlas av anhörigvårdskommittén.
Fru talman! Jag kanske var något otydlig i min motivering, men jag har en känsla av att jag talade om ett remissförfarande som bör starta inom den närmaste tiden och att jag utgår från att det i remissvaren kommer att föras fram sådana krav som kända handikappolitiker i vår kammare har fört fram i sin motion. Min utgångspunkt var alltså att regeringen via remissförfarandet kommer att få ta del av de synpunkter som finns i motionen. I annat fall har vi ju, om så inte skulle ske, möjlighet att vid behandlingen av en proposition motionera och föra fram krav på dessa åtgärder. Men det är min förhoppning att de åtgärder som föreslås i remissvaren också skall kunna påverka regeringens ställningstagande i de här fallen.

Fru talman! Bengt Lindqvists och min motion handlar om möjligheterna för anhöriga att delta i rehabiliteringen av en person med handikapp. Vi anför att anhöriga borde ha rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det är oerhört viktigt att de närmast anhöriga får så mycket kunskap som möjligt, om en familjemedlem drabbas av en sjukdom eller ett handikapp. Inom det handikappförbund där jag är verksam, Neurologiskt handikappades riksförbund, anordnar vi kurser för personer som fått MS och för deras anhöriga. Det handlar ofta om personer i yngre åldrar, som just har bildat familj. Diagnosen MS kan för många innebära en chock — liksom det kan göra också när det gäller många andra handikapp och sjukdomar. Hela familjelivet påverkas av att en familjemedlem drabbas av sjukdomen. Men lika mycket påverkas det av de psykiska följderna av chocken och oron och av att man inte vet hur man skall bära sig åt. Att då få åka i väg någonstans tillsammans med andra i samma situation, att få prata om känslorna och få sakkunnig information och hjälp att bearbeta situationen är helt enkelt ovärderligt. Det är faktiskt inte bara den som blivit handikappad som är i kris — också för den anhörige, mannen eller hustrun, blir det en livskris. Många skilsmässor — med åtföljande skuldkänslor — har blivit följden, och de hade kanske kunnat förhindras, om parterna från början tillsammans fått hjälp att anpassa sig till den nya situationen. Ur krasst ekonomisk synpunkt är det också för samhället en synnerligen god investering att underlätta för anhöriga. Det måste vara bättre att i ett tidigt skede hjälpa människor att klara upp sin situation än att efteråt, när krisen är ett faktum, komma in med ett ”plåster”, vilket aldrig kan bli en lika bra hjälp och ofta är mycket dyrare. Anhörigvårdskommittén, som socialförsäkringsutskottet hänvisar till, har nu lagt fram sitt betänkande. I det föreslår man laglig rätt att vara hemma för vård av anhörig i hemmet. Men ingenting sägs om sådana rehabiliteringssituationer som gäller kortare tidsperioder. Man föreslår inte heller någon ersättning till de anhöriga, med hänvisning till det ekonomiska läget. Jag hoppas innerligt att regeringen överväger den frågan ytterligare en gång innan propositionen skrivs. Det är en felsyn att tro att samhället tjänar pengar på att inte underlätta för anhöriga att delta i rehabilitering och vård av anhörig under kortare tidsperioder. Alternativen — för samhället — är ju så oändligt mycket dyrare. Det är alltså min förhoppning att även kortare rehabiliteringsperioder beaktas när propositionen skrivs. Det är också viktigt att beakta vad samhället på sikt tjänar på att familjemedlemmarna i sådana här situationer fungerar tillsammans. Den utgift som man tror sig slippa genom att inte ge anhöriga möjlighet att få ersättning är en utgift som kommer tillbaka på andra ställen — framför allt i kommunernas och landstingens budgetar — och då i mycket större omfattning. Samma förhoppning har jag att regeringen beaktar de totala ekonomiska konsekvenserna för samhället när den utformar förslaget om bilstöd. Låt mig ge ett exempel på vilka konsekvenserna kan bli: Häromdagen träffade jag en kvinna som är ganska lätt handikappad, men som ändå har så stora svårigheter att hon inte kan utnyttja kollektivtrafiken. Hon har inte råd att köpa bil, men hon har körkort och hon är mycket aktiv. Hon har fått avslag på ansökan om bidrag till bil. Däremot får hon färdtjänstbiljetter, som varje år kostar betydligt mycket mer än vad hjälp till att köpa bil skulle kosta. Samhället måste ha en helhetssyn på dessa frågor och inte gömma sig bakom att olika huvudmän betalar olika saker. Jag får återkomma när propositionerna om anhörigvård och bilstöd läggs fram.

Fru talman! Också jag vill i mitt inlägg ta upp anhörigas deltagande i rehabilitering. Det förhållandet att båda motionärerna i denna fråga går upp i kammarens talarstol är ett uttryck för hur viktig vi tycker att den här frågan är. Stora grupper människor i Sverige handikappas varje år genom sjukdomar och genom olyckor. För dem finns ett stort utbud av olika typer av rehabiliteringsprogram — inom den medicinska sektorn, inom folkhögskolor, vid arbetsmarknadsinstituten, genom organisationerna och på många andra håll. De flesta sådana rehabiliteringsprogram innehåller inslag av både träning och kunskapsöverföring. Typiskt är också att de allra flesta sådana program genomförs i institutionella former, ofta utanför den egna hemorten. Följden härav är att rehabiliteringen ofta sker isolerat för den människa som har råkat ut för ett handikapp och att familjen, anhöriga runt omkring, inte får möjlighet att ta del i träning och kunskapsöverföring. När den handikappade sedan kommer hem möter han en omgivning som har kvar den gamla inställningen och inte har de nya kunskaperna. Det är självklart att det i en sådan omgivning blir svårare att börja tillämpa det man lärt sig och att fungera utifrån de nya utgångspunkterna. I själva verket kan man i dag konstatera att all erfarenhet säger att det är av ytterst stort värde att anhöriga deltar i rehabiliteringsprogram av olika slag och att rehabilitering i högsta grad angår hela familjen, hela omgivningen. Ju mer anhöriga lär sig, ju mer de tar till sig av kunskaper om och förståelse för vad metoder och träning går ut på, desto större blir framgången för den enskilde i det fortsatta livet. Det finns nu möjligheter för anhöriga att delta i flera rehabiliteringsprogram. Jag känner till möjligheterna inom arbetsmarknadsinstitutens yrkesorienterande rehabiliteringsprogram och inom folkhögskolorna. Jag vet att det finns sådana möjligheter i organisationernas eget utbud av rehabilitering. Då är det givetvis ett problem att det för förvärvsarbetande anhöriga inte utgår någon form av ersättning. När det gäller mitt eget område, de synskadades, vet jag att det sker en urskiljning på det sättet att vi har relativt lätt att få andra anhöriga att delta men att just förvärvsarbetande make eller maka inte kommer till de 14 dagars rehabiliteringskurser som vi har för anhöriga. Det är en stor brist. Detta är bakgrunden till motionen, och jag tror att den understryker dels betydelsen av den här frågan från alla möjliga utgångspunkter, dels angelägenheten av att man inser att det egentligen är en tämligen avgränsad fråga. Den gäller alltså deltagande i rehabiliteringsprogram av olika slag. Jag har tolkat utskottets behandling av motionen så, att utskottet har uppfattat och diskuterat det här problemet som en vårdfråga och att man med utgångspunkt i den uppfattningen hänvisar dels till handikappersättningen, dels till anhörigvårdskommittén. Utskottets hänvisning till handikappersättningen vill jag tolka mer som en information om att det i anslutning till det här området finns möjlighet till ersättning direkt till den enskilde handikappade. Jag kan inte tolka utskottets skrivning så att man hänvisar just den här frågan till att konkret lösas genom handikappersättningens möjligheter att svara för merkostnader och hjälpbehov. Där torde det röra sig om en helt annan typ av insatser — det är mer fråga om den direkta vården i den dagliga livsföringen. När det gäller anhörigvårdskommittén hade jag för min del förväntningar på att den i sitt betänkande skulle ta upp den här frågan. Det gör den nu inte, som flera talare här har konstaterat. Det kommer som en överraskning och som en besvikelse för mig. Jag trodde att den skulle göra det. Jag, liksom Margareta Persson, utgår ifrån att både remissorganen och regeringen vid sin behandling av remissyttrandena kommer att ta upp denna fråga och behandla den i enlighet med dess betydelse. Jag vill också anmäla att om så inte sker, ämnar jag för min del återkomma med förslag i frågan.

Fru talman! Bilen är ett viktigt färdmedel för handikappade. Den är viktig både i gemenskap och umgänge men också för att kunna fullgöra ett förvärvsarbete. Inom bilstödskommittén, som för ganska lång tid sedan avslutade sitt arbete, har vi sagt att bilen har ett klart försteg före andra transportmedel. Den ger bilinnehavaren — i detta fall den handikappade — ett oberoende som ofta inte kan uppnås genom andra medel. Vi har inom kommittén påtalat de många brister som dagens bilstöd har. Socialförsäkringsutskottet redovisar i sitt betänkande detta genomarbetade förslag om hur vi skulle komma till rätta med dessa brister. Reglerna är i dag snåriga, och området är svåröverblickbart både för de sökande och för tillståndsgivande myndigheter. Huvudprinciperna har varit — och det framgår också av utskottsbetänkandet — att bidraget dels skulle täcka de merkostnader som handikappet betingar, dels ge ett ekonomiskt stöd till dem som har en inkomst av en storleksordning som omöjliggör anskaffandet av en egen bil. Utifrån några huvudprinciper föreslog vi bl.a. en kreditgaranti som skulle innebära att den handikappade utan dröjsmål skulle kunna införskaffa en egen bil. Bidraget skulle ha en klar inriktning att stödja dem som har en svag ekonomi, det skulle ge ett samlat driftbidrag och dessutom skulle bidraget täcka kostnaderna för de specialutrustningar som är nödvändiga. Till detta kom att bidraget skulle vidgas, och det framgick ju också av direktiven att bidraget skulle kunna utgå till andra än till enbart studerande och förvärvsarbetande. Därför skulle den kategori av människor som också Margareta Persson nämnde kunna kommä i fråga. Kring detta förslag enades de fyra största riksdagspartierna i utredningskommittén, och betänkandet godtogs också utan erinran av de handikapporganisationer som då var företrädda i utredningen. Nu säger utskottet att det finns skäl att avvakta med ytterligare beredning av den här frågan till dess att regeringen kommer med sitt förslag. Det förslaget kommer att bygga på de remissyttranden som har säntsin. Det äratt — Nr 30 beklaga att det dröjde så länge innan utredningen sändes ut på remissbehand ; Onsdagen den ling. Den kom inte att skickas ut på remissbehandling förrän ungefär ett 23 november 1983 halvår eller mer efter det att betänkandet var avlämnat och först efter den tidpunkt då ärendet hade väckts här i kammaren av Gunhild Bolander, som Vissa handikappställt en fråga. frågor I maj efterlyste jag vad som hände, och jag fick då av socialministern veta att utredningsförslaget remissbehandlades. Under denna tid behandlade man inte frågan ytterligare, och det är väl kanske en ganska salomonisk slutsats i den situationen. Men det står klart att det nu, 15 månader efteråt, börjar bli bråttom. Och jag skulle vilja säga att det nu brådskar så mycket att det icke är försvarligt att vänta längre än till den budgetproposition som just nu utarbetas i kanslihuset. Den kommer vi att få i början på januari. I denna otålighet deltar inte bara människor från handikapporganisationerna och enskilda riksdagsmän. Riksdagen förutsatte våren 1982, f. ö. på arbetsmarknadsutskottets förslag, att vi borde ha fått ett nytt förslag här i kammaren den 1 januari 1983. Vi sade inom bilstödskommittén, att förslaget borde vara genomfört i och med början av detta budgetår, alltså från den 1 juli i år. Nu har dessa tidpunkter passerats, och på något sätt accentuerar det nödvändigheten av att vi får ett nytt och bättre förslag byggt på bilstöldskommitténs utredning. Detta är min förhoppning, fru talman, när vi nu går att ta ställning till de här motionerna, som från riksdagens sida inte föranleder någon särskild åtgärd.
Fru talman! Jag har ju inte samma erfarenhet av riksdagsarbetet som Elver Jonsson, men enligt de uppgifter som jag har fått är en remisstid på drygt ett år inte särskilt lång. Tvärtom har jag fått veta att det är en ganska vanlig tidsutdräkt. Som bekant höll utredningen på med sitt arbete i tre år. Betänkandet lades fram strax före regeringsskiftet, om jag är riktigt underrättad, men jag känner inte till hur lång tid det tog, innan det skickades ut. Jag skulle emellertid kunna föreställa mig att det vid ett regeringsskifte kan vara normalt med en viss eftersläpning när det gäller sådana här detaljer. Efter utredningen, som alltså arbetade i tre år, har vi hittills haft en remisstid på drygt ett år. Det har alltså sagts mig att detta inte är någon särskilt lång tid för remissbehandling. Enligt vår åsikt kan det finnas anledning att avvakta en sammanställning av remissvaren, innan riksdagen begär en proposition.

Fru talman! Beträffande detta att beställa en proposition i det här ärendet vill jag säga att riksdagen ju flera gånger har gjort en beställning. Det behövs alltså ingen ny. I sak har inte Ingegerd Elm kommit med någon polemik mot bilstödskommitténs synpunkter, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Jag betraktar det som ett stöd för kommitténs tankegångar. Sedan tycker jag inte att socialdemokraterna behöver vara så finkänsliga att de inte kan hålla med om att det gått i långsammaste laget. Att det förflutit 47 15 månader utan att det kommit något förslag måste ändå anses ganska märkligt. Frågan låg ju i regeringskansliet från augusti 1982 till någon gång i mars 1983 innan den remitterades. Den nuvarande regeringen väntade alltså ett halvår, och den tiden anser jag i alla fall ha gått förlorad. Man kan säga att det här är fråga om en lång lidandets historia. Redan i början av 1970-talet förelåg ett förslag utan att det blev någonting av det hela. Min förhoppning, fru talman, är att detta förslag — även om det blir justerat, det vore konstigt annars — inte skall komma av sig. Här har vi alla i riksdagen ett ansvar, inte minst den socialdemokratiska regeringen.
Kammaren övergår nu till att debattera socialförsäkringsutskottets betänkande 2 som gäller läkarintyg vid sjukskrivning.

Fru talman! Vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 7, där det behandlas socialförsäkringsförmåner till missbrukare, är två reservationer fogade. I den första reservationen begärs att vi skall återinföra möjligheten att på framställning av socialnämnd låta allmän försäkringskassa utbetala pensioner och sjukpenning till annan än den försäkrade. Socialnämnderna hade tidigare, innan den nya lagen om vård av missbrukare trädde i kraft, möjlighet att ta initiativ för att få överta ansvar och förvaltning i fråga om socialförsäkringsmedel som tillkom missbrukare. Den möjligheten är nu avskaffad. Försäkringskassorna har en sådan möjlighet, men socialnämnderna har inte längre rätt att ansöka hos försäkringskassan om att förmåner som tillkommer svårare missbrukare skall få förvaltas av socialnämnden eller annan som socialnämnden anvisar. Det är väl både en skyldighet och en möjlighet för socialnämnderna att känna till de enskilda fallen bättre än försäkringskassan kan göra och kunna avgöra när det är nödvändigt att ingripa. Både för missbrukaren och för dennes anhöriga måste det vara bättre att socialnämnden, som känner förhållandena bättre än försäkringskassan, får göra framställning till försäkringskassan om utbetalning av socialförsäkringsförmåner till annan än missbrukare i de fall där socialnämnden finner det befogat. Den andra reservationen behandlar förtidspensioneringen av missbrukare. Möjligheten att förtidspensionera missbrukare måste givetvis finnas. Men det är viktigt att den möjligheten inte utnyttjas för att man skall komma ifrån problemen. Förtidspensionering får inte vara en ersättning för rehabilitering. Samverkan mellan sjukvård och socialvård måste förbättras och behandlingen oftare kombineras med arbetsrehabilitering och sådana aktiva stödåtgärder att missbrukaren om möjligt kan behålla ett arbete. Olika vårdoch behandlingsformer måste kontinuerligt utvärderas, menar vi, och ideella organisationers insatser underlättas. Vi reservanter menar att regeringen bör lägga fram förslag till åtgärder i de här hänseendena, så att antalet förtidspensioneringar av missbrukare kan minskas. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 till socialförsäkringsutskottets betänkande 7.

Fru talman! Socialutredningen framhöll redan på sin tid att vissa bestämmelser i lagen om allmän försäkring stod i strid med de principer om frivillighet och självbestämmande som föreslogs ligga till grund för den framtida socialtjänsten. Enligt de bestämmelserna kunde försäkringskassan efter framställning från socialnämnden betala ut förmåner till någon annan än den försäkrade om betalningsmottagaren inte själv kunde ta vara på sin förmån. Det fanns sedan förslag i socialtjänstpropositionen år 1979 om att bestämmelserna beträffande missbrukare borde avskaffas. Eftersom frågan om tvångsbestämmelser när det gällde vården bröts ut ur handläggningen och eftersom ingen egentlig analys hade gjorts av konsekvenserna av förslaget, avslogs förslaget för att frågan skulle utredas vidare. Vi fick sedan den begärda analysen, och en enig socialberedning föreslog ett avskaffande av bestämmelserna. Man hade inte funnit några vägande skäl för att behålla dem. Bestämmelserna hade nästan inte använts alls. I stället var det vanligt med frivilliga överenskommelser om förvaltning av pension och sjukpenning. Det vart.o.m. så vanligt att flera kommuner upplevde det som ett problem. Man ville minska antalet överenskommelser och arbeta för att klienterna skulle tränas att själva klara sin ekonomi. Regeringen följde beredningens rekommendationer, och riksdagen kunde i december 1981 besluta om att avskaffa de särbestämmelser som fanns. För att inga missförstånd skulle uppstå preciserades en paragraf i 16 kap. i lagen om allmän försäkring så att det klart framgick att särskilt kvalificerat missbruk av beroendeframkallande medel också skulle omfattas av denna allmänna regel om utbetalning i särskild ordning av pensioner, alltså till någon annan. Man innefattade i detta också narkotikamissbrukare, som inte hade varit med tidigare. Utskottet avstyrkte alltså redan då en motion där det krävdes ett återinförande av dessa bestämmelser. Det kom nya motioner 1982, och förra hösten behandlade utskottet dem. Utskottet ansåg då inte att det fanns någon anledning för riksdagen att frångå sitt tidigare ställningstagande. De nya reglerna hade varit i kraft knappt ett år, effekterna av socialtjänstreformen och lagen om vård av missbrukare skulle följas upp såväl av socialberedningen som inom socialdepartementet, och en översyn beträffande sjukpenning vid vistelse på institution pågick dessutom. Vi var då också övertygade om att om behov av nya regler skulle uppstå, skulle det komma till både regeringens och beredningens kännedom. I betänkande 1983/84:7 behandlar vi återigen motioner med samma syfte. De tidigare nämnda översynerna är inte helt klara. Utskottet vill avvakta dessa. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1 och bifall till utskottets hemställan på den punkten. Frågan i reservation nr 2 är inte heller ny. Riksdagen har flera gånger avslagit förslag med samma innebörd. Antalet förtidspensioner till följd av missbruk sjunker, men utskottet säger ändå klart ifrån att det är angeläget att man genom kraftfulla rehabiliteringsåtgärder och andra åtgärder fortsätter att nedbringa antalet förtidspensioneringar av dessa skäl. Några särskilda åtgärder från riksdagens sida bedömer vi dock inte som nödvändiga. De krav på åtgärder som anges i reservationen finns lagreglerade, bl.a. i socialtjänstlagen. Där finns klart fastslaget socialnämndens ansvar att hjälpa och stödja den enskilde i olika situationer i livet när han eller hon är i behov av sådant stöd. Vård och behandling regleras i denna lag, likaså samverkan med andra myndigheter. Detta gäller också de ideella organisationernas ställning. Det gäller för oss att se till att socialtjänstlagens intentioner nås. Lagreglering av de önskade åtgärderna finns alltså redan, och den följs, som jag nämnde tidigare, fortlöpande av socialberedningen. I försäkringskassorna pågår dessutom fortlöpande arbete med att förbättra rehabiliteringsinsatserna, bl.a. genom att man gör särskilda handlingsprogram. I förra höstens debatt sade Nils Carlshamre att han var medveten om att antalet förtidspensioner sjunker, men att det ändå krävs åtgärder. Trots detta skriver moderaterna i sin motion i januari 1983 att pensioneringen synes ha fått ökad omfattning. Utskottet påpekar än en gång att antalet pensioneringar fortsätter att sjunka men att det ändå är viktigt att kraftfulla rehabiliteringsåtgärder sätts in. Några särskilda åtgärder från riksdagens sida bedömer vi inte som nödvändiga, eftersom ju också den frågan ryms inom ramen för socialberedningens arbete, när man nu gör en genomgång av missbruksvården. Jag yrkar därför avslag också på reservation nr 2 och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Inger Josefsson och jag motionerade i våras angående möjligheten för socialnämnden att uppbära sjukpenning för personer som missbrukar alkohol och narkotika.

socialnämnderna inte längre hos allmän försäkringskassa kan ansöka om att sjukpenning, vid uppenbara fall av misskötsamhet, skall utbetalas till socialnämnden. Vi motionärer finner det stötande att missbrukare kan förbruka hela sin sjukpenning på inköp av alkohol och narkotika, medan socialvården får svara för bostadskostnader och uppehälle. Det bör observeras att den som varit intagen för vård med stöd av LVM i många fall kommer att kunna lämna vårdinrättningen med betydande belopp ihopsparad sjukpenning. Det är otillfredsställande att man vid uppenbara och återkommande fall av missbruk inte skall kunna omhänderta och förvalta sjukpenning till det bästa för en missbrukare. Det allra viktigaste är att en sådan möjlighet i många fall är till avgjord fördel — för att inte säga en förutsättning — för en missbrukares rehabilitering. Även i situationer där missbrukare vårdas på frivillig institution bör socialnämnden, efter beslut av allmän försäkringskassa, kunna erhålla rätten att uppbära och förvalta sjukpenning.

Försäkringskassan har inte alltid kunskap om huruvida en försäkrad missbrukar alkohol eller narkotika i en sådan omfattning att han därigenom saknar förmåga att själv förvalta sin pension. För att möjlighet till ingripande skall bli meningsfull, bör ansökningsförfarandet återinföras, så att socialnämnden vid fall av missbruk av alkohol och narkotika i uppenbara fall skall kunna ta initiativ för att pensionen skall utbetalas till socialnämnden. Mot denna bakgrund anser vi motionärer att det är angeläget att snarast återskapa möjligheten för socialnämnderna att med stöd av lagstiftning kunna omhänderta och förvalta missbrukares sjukpenning, då detta bedöms väsentligt för att söka åstadkomma en nödvändig rehabilitering av vederbörande. Likaså bör ansökningsförfarandet när det gäller rätten att uppbära pension återinföras. Utskottsmajoriteten har, som vanligt, sagt att det gått för kort tid för att man skall kunna göra några ändringar. Man har för liten erfarenhet. Samma motivering använde socialdemokraterna i trafikutskottet när de sade att de inte kunde tänka sig att införa körkort för tung motorcykel utan avvisade det kravet. Nu tycks dess bättre det ansvariga statsrådet ha tänkt om i det fallet, och det blir därför en ganska unik situation nästa vecka, när vi skall ta ställning till centerns motion om införande av körkort för tung motorcykel. Förhoppningsvis finner det ansvariga statsrådet även i detta fall att priset — i form av missad rehabilitering av missbrukare — är så högt att man inte kan låta det ena året efter det andra förflyta innan man vågar göra någon förändring. Fru talman! Då moderaterna i reservation 1 till socialförsäkringsutskottets betänkande 1983/84:7 ställt sig bakom kraven i vår motion, kommer jag att i omröstningen stödja denna reservation.

Fru talman! Låt mig bara säga några ord med anledning av det Lena Öhrsvik anförde om att Nils Carlshamre förra året hade sagt att förtidspensioneringarna har en tendens att minska men att vi i vår moderata motion i år har skrivit att förtidspensioneringarna ökar. Vad som står i den moderata motionen i år är att förtidspensionering också av ganska unga missbrukare synes ha fått ökad omfattning. Det gäller alltså de ganska unga grupperna, inte hela kollektivet. Det allvarliga är alltså att förtidspensioneringen ökat bland de yngsta åldersgrupperna, som rimligen borde ha ett långt liv framför sig.

Fru talman! Jag kan instämma i vad Allan Åkerlind senast sade, nämligen att det är allvarligt när man pensionerar unga människor — och det gäller oavsett orsaken. Vi skall väl gemensamt kunna arbeta för en förändring på den punkten, men jag tror inte att vi behöver några lagregler för att klara detta arbete. Väldigt mycket är redan på gång, som jag tidigare nämnt. Jag vill rätta till den uppgift som Rune Torwald lämnade. Han sade att man isamband med att LVM infördes tog bort möjligheterna att betala ut pension till någon annan än pensionären. Man gjorde inte det, utan man tog bort möjligheten för socialnämnden att ansöka om sådan utbetalning — men försäkringskassan kan fortsätta att besluta om att betala ut till annan person. Vi vidgade den allmänna regeln till att också gälla narkotikamissbrukare, och samtidigt förtydligades regeln. Det Rune Torwald här sade var alltså en direkt felaktighet. Jag frågar mig vad det är man vill uppnå med sina förslag att samtliga socialförsäkringsförmåner skall utbetalas till socialnämnden. Socialnämnden har ju ingen laglig möjlighet att i sin tur innehålla dessa pengar. De är den enskildes egendom; det finns ingen laglig möjlighet att vägra att betala ut dem, om den enskilde så begär. Det måste då vara bättre att göra som man har gjort på de flesta håll — träffa frivilliga överenskommelser om hur man skall hantera detta. Är man överens om sakerna brukar det fungera mycket bättre. Sedan säger Rune Torwald att vi alltid hänvisar till att det har gått för kort tid. Vi hade sagt det i höstas när detta diskuterades. Vad jag sade nu var att socialberedningen har ett direkt uppdrag att följa de här frågorna och komma med ett förslag. Det är väl kanske ändå en annan motivering.
Fru talman! Lena Öhrsvik frågar vad vi motionärer egentligen avser. Ja, vad vi framför allt avser är att minska de risker som har visat sig finnas att missbrukare använder hela sjukpenningen till konsumtion av droger — alkohol eller narkotika. I efterhand får sedan sociala myndigheter gå in och Nr 30 betala hyran — man kan ju inte låta vederbörande stå utan bostad. Onsdagen den Vad som händer om företrädare för socialnämnden får kvittera ut 23 november 1983 sjukpenning och annat är givetvis att de ser till att pengarna i första hand går till hyra och liknande — då blir åtminstone restposten för drogkonsumtion Socialförsäkringslägre än med nuvarande förfaringssätt. förmåner till miss Låt mig till sist bara säga: Kom ihåg det gamla ordspråket ”Medan gräset brukare växer dör kon”. Ju längre ni väntar med de här nödvändiga ändringarna, desto flera missbrukare kommer att gå under.
Fru talman! Om det hade funnits stora behov av några nya regler på det här området hade det — det är jag övertygad om — kommit till utskottets kännedom, till regeringens kännedom och till socialberedningens kännedom. Jag har varit i kontakt med socialberedningens kansli, och man har där inte fått in några krav som gäller just detta område. Därför tycker jag att vi gott kan avvakta den uppföljning som man där håller på med.
Fru talman! Låt mig bara uttrycka min förvåning, om det är som Lena Öhrsvik säger. Jag har i alla fall, trots att jag inte sysslar med dessa frågor, från flera håll i såväl Göteborg som andra kommuner fått underrättelse om att man känner förtvivlan över att man har berövats denna möjlighet att påskynda rehabiliteringen.

Fru talman! Under många år har sjukvårdshuvudmännen haft svårt att rekrytera utbildad sjukvårdspersonal. Under 1970-talet, när landstingen fortfarande hade relativt gott om pengar, anfördes bristen på utbildad personal som hinder för att bygga ut vården efter behov. Vi som var med i landstingens verksamhet på 1970-talet kommer ihåg att på alla sammankomster där landstingen träffades — Landstingsförbundets kongress osv. — var det en återkommande, viktig diskussionspunkt, hur landstingen i framtiden skulle trygga behovet av utbildad personal. Ingen kunde då ana att arbetsmarknadsläget för sjukvårdspersonal skulle ändras så drastiskt. I september gick 6 800 sjukvårdsbiträden arbetslösa. Undersköterskorna som saknade arbete var 600, och det fanns 540 arbetslösa sjuksköterskor. Det är en situation som ingen inom landstingsvärlden kunde föreställa sig på 1970-talet.

Men vår motion avstyrks av utskottet med motiveringen att långtidsoch hemsjukvården redan är ett av sjukvårdshuvudmännen prioriterat område och att ett uttalande av riksdagen enligt utskottets mening inte skulle påskynda utvecklingen. Utskottet framhåller också att personaloch utbildningsplanering utgör en av huvuduppgifterna i det fortsatta arbetet i HS 90-projektet. Det är alltså motiven till att vår motion avstyrks. Men vad som står i papper och i landstingens planer stämmer inte alltid överens med verkligheten, och i det fallet måste det ändå vara verkligheten som skall bestämma hur handlingslinjen skall vara. Om vi ser på hur det förhåller sig, kan vi märka att i tio län anger landstingen att man har kommit i gång med ett förändringsarbete för att utveckla sjukvården i hemmet. Det sägs inte mycket om på vilken nivå man befinner sig, men man har kommit i gång med arbetet. Fem län har knappast kommit i gång alls, och beträffande nio län är det svårt att klassificera var de hör hemma i det här utvecklingsarbetet. De har delvis kommit i gång, delvis inte. Det finns flera sjukvårdshuvudmän som på grund av organisationsförändringar inte har kunnat lämna några uppgifter om hur de har tänkt sig hemsjukvården i den senaste ekonomiska långtidsplaneringen för landsting och kommuner. Men en preliminär sammanställning av uppgifter från landstingen visar att man skall ha en låg utbyggnadstakt för perioden från 1984 framåt; 0,5 70 är beräkningen för resten av planeringsperioden. F. n. vårdas 23 000 patienter av anhöriga inom hemsjukvården, och hälften av vårdarna är över 60 år. Hälften av 23 000 vårdare är alltså över 60 år. 40 Jo av hemsjukvårdarna utför en ständig tillsyn dygnet runt. 60 96 av anhörigvårdarna vårdar sina patienter mer än 15 timmar per dygn. Så ser alltså situationen ut för dem som arbetar med anhörigvården. Spri har gjort undersökningar om anhörigvårdarnas situation. Dessa undersökningar visar att informationsoch utbildningsinsatserna för anhörigvårdarna i många landsting är alltför sporadiska eller bristfälliga. Enligt den planerade utvecklingen inom långtidssjukvården skall landstingens platser inom långtidssjukvården ökas från nuvarande 49 000 till 55 000 vid utgången av 1987. Det begränsade ekonomiska utrymmet för landstingen leder dock till att planerna sannolikt inte kommer att kunna förverkligas. Det är den s.k. anhörigvårdskommittén som gör denna bedömning. Men man vill inte göra någon bedömning om hur stora nedskärningarna enligt tidigare planer kommer att bli. Vi har en ändrad befolkningssammansättning, med ett stort antal äldre. När utökningen av långtidssjukvården uteblir måste den kompenseras på annat sätt. Kvar står då hemsjukvården. Det finns en stor risk att hemsjukvården i det nuvarande ekonomiska läget kommer att bli vad den varit tidigare, dvs. helt beroende av att kvinnor stannar hemma och vårdar sina sjuka anhöriga. Det är en mycket farlig utveckling, som vi på alla sätt måste arbeta emot.

Jag yrkar bifall till vpk:s reservation, som innebär ett bifall till motion 733 av Inga Lantz.

Fru talman! Även utskottsmajoriteten anser att det är angeläget med en förstärkning inom hemsjukvården. Men till skillnad från vpk konstaterar vi att sjukvården är ett prioriterat område. Vi vet att sjukvårdshuvudmännen nu är inne i ett utvecklingsarbete, som syftar till att så långt det är möjligt låta äldre människor få vård i sina hem. Ett utvecklingsarbete sker också i samverkan med kommunernas hemtjänst. Det viktiga är ju att tillsammans ta ansvar för både sjukvårdssidan och omvårdnadssidan. Vi anser inte att samarbetet blir bättre om riksdagen gör ett uttalande. När det gäller utbildningen av personal och planeringen är ett angeläget område i det fortsatta arbetet inom HS 90-projektet att man får en redovisning när det gäller efterfrågan på olika personalkategorier och att man kommer fram till förslag om åtgärder som underlättar rekryteringen på olika områden. Som jag sade tidigare är det inte enbart sjuvårdsfrågan som är aktuell, utan också omvårdnadssidan i mycket stor utsträckning. Majoriteten i utskottet anser att det är tillfredsställande med det arbete som nu är på gång. Vi litar på att de olika landstingen och kommunerna kommer fram till för människorna bästa förslag. Jag yrkar avslag på vpk-reservationen och bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Fru talman! Lilly Bergander anför här att hon inte tror att det skulle ha så stor verkan om riksdagen gör ett uttalande. Jag tycker att det är märkligt om riksdagens ledamöter på detta sätt underskattar sin egen verksamhet och sin egen betydelse. Andra må möjligtvis — kanske med fog ibland — ha den åsikten om oss. Jag tänker då på vissa beslut som riksdagen har fattat som aldrig har blivit verklighet. Men själva skall vi väl ändå utgå från att det har betydelse vad riksdagen säger. När det gäller förstärkningar till hemsjukvården anser jag och vpk att ett riksdagsuttalande har en mycket stor betydelse. Även om landstingen och alla partier har varit eniga om att hemsjukvården och långtidssjukvården skall vara prioriterade områden, har de ekonomiska förutsättningarna i landstingen drastiskt förändrats sedan de planerna antogs. Vi bedömer att det är en uppenbar risk för att varken långtidssjukvården eller hemsjukvården kommer att få de resurser som behövs för att man skall kunna leva upp till målsättningarna i den nya hälsooch sjukvårdslagen. För att förbättra hemsjukvården och de anhörigas situation är det av största vikt att man utökar den utbildade personalen. I över hälften av fallen inom hemsjukvården vårdas den anhöriga av en åldrig make eller maka. De har en mycket begränsad tillgång till sjukvårdskunnig personal. Möjligtvis kommer ibland distriktsköterskan hem och gör omläggningar osv. Vi vill ha ett annat förhållande, där det är utbildad personal som svarar för vården av den sjuke i hemmet. För att få ett stöd för dessa tankar är det mycket viktigt att riksdagen gör ett uttalande.
Fru talman! Det är klart att jag i detta fall inte underskattar riksdagens ledamöter, men vi skall inte heller överskatta vår betydelse, eftersom det redan har beslutats att inriktningen på äldrevård och hemsjukvård skall gälla. Jag är dessutom medveten om att de landstingsansvariga, tillsammans med kommunerna, intensivt arbetar för att det också skall bli verklighet. Det har det blivit eller är på god väg att bli i vissa områden. I de övriga är det på gång. Jag tycker inte att riksdagens ledamöter skall uttala ett misstroende när det gäller just inriktningen på äldrevård och hemsjukvård. Jag är mycket väl medveten om att det är många äldre människor som vårdar sina anhöriga. Det är just därför som det är så viktigt att landstingen och kommunerna kommer överens och går in och ger ett ordentligt stöd, inte bara med sjukvårdskunnig personal utan också med hemvårdskunnig personal — hemsjukvården är kanske ändå den största biten.
Fru talman! Jag konstaterar att Lilly Bergander har en mer optimistiskt syn på vad som kommer att hända med hemsjukvården än vad jag och vi inom vpk har. Jag redovisade hur situationen är. Det är enbart tio landsting som har påbörjat ett utvecklingsarbete i enlighet med de riktlinjer som gäller för hemsjukvården. Man har alltså bara påbörjat arbetet. I vissa av dessa landsting pågår olika projekt. Fem landsting har inte påbörjat något utvecklingsarbete alls, och i nio landsting är det alltså fråga om mycket osäkra uppgifter. Det är mot den bakgrunden som jag anser att det behövs ytterligare åtgärder för att få utvecklingen inom hemsjukvården att gå i den riktning vi från vpk anser vara den rätta, dvs. att hemsjukvården skall skötas av utbildad personal. Lilly Bergander och jag har alltså olika uppfattningar om landstingens möjligheter att i det ekonomiska läge som råder genomföra tidigare antagna planer.
Fru talman! Jag vill absolut påstå att Margé Ingvardsson far med osanning när hon säger att vi inte menar att sjukvården skall handhas av sjukvårdskunnig personal. Jag har i mina tidigare inlägg poängterat just att personalen skall vara sjukvårdskunnig. Det finns emellertid också en mycket tyngre del, nämligen omvårdnaden, och det är där som anhöriga behöver avlastas. Jag har kanske en litet mera optimistisk syn på dessa frågor än Margö Ingvardsson och vpk, eftersom jag själv har personliga kunskaper om dem och vet hur det fungerar. Jag litar, som sagt, på att både kommuner och landsting skall klara den här uppgiften.
Fru talman! Jag vet inte om detta är rätta platsen att diskutera vem som har störst kunskaper om landstingens möjligheter att fullfölja planerna för hemsjukvården. Jag vill påstå att jag har vissa kunskaper, eftersom jag har drygt tio års erfarenhet som landstingsman och genom åren har sett hur man antar planer, som på grund av det ekonomiska läget inte kan fullföljas. Omfattningen av långtidssjukvårdens utbyggnad i de planer vi har antagit har alltså halverats under de senaste åren. De planer vi har haft för utbyggnaden av hemsjukvården har inte heller kunnat fullföljas. Det är anledningen till att jag har en något mer pessimistisk syn på landstingens möjligheter att bygga ut hemsjukvården än vad Lilly Bergander har.
Fru talman! Jag har mycket svårt att förstå att vi med ett riksdagsuttalande skulle skaffa större resurser till landstingen för att genomföra detta.
Fru talman! Jag menar inte heller att man på det sättet skaffar större resurser. Det kunde emellertid vara ett stöd för de landsting och de landstingsledamöter som, trots bristande resurser, vill bygga ut hemsjukvården i enlighet med de intentioner som alla partier tidigare har varit överens om.
Fru talman! Jag är övertygad om att eftersom detta är ett prioriterat område kommer i varje fall mina partivänner i de olika landstingsgrupperna och inte minst i de kommunala församlingarna att driva frågorna i den här riktningen.
Kammaren övergår nu till att debattera skatteutskottets betänkande 5 om begränsning av småhusoch lägenhetsägarnas uppgiftsoch avgiftsskyldighet m.m.
Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna har många gånger tidigare i motioner och i debatter tagit upp frågan om läkemedelsindustrins förstatligande — överförande av den i samhällets ägo. Vi har också föreslagit skärpta regler för marknadsföring, för kontroll och distribution. Det som driver läkemedelsindustrin är inte samhällsengagemang eller någon form av idealitet, utan vad som driver läkemedelsindustrins verksamhet är möjligheterna till största möjliga vinst. Läkemedelsföretagen är också mycket lukrativa — mycket vinstgivande. Ett läkemedel säljs som vilken annan vara som helst, så länge det går att sälja med vinst och så länge det är tillåtet. Det tycker vi är fel. I dag gäller debatten information om och registrering av läkemedel. Kontrollen över läkemedlen är enligt vår mening otillräcklig. Det finns många internationella exempel som visar hur farliga, verkningslösa och onödiga läkemedel gått att prångla ut tack vare en effektiv marknadsföring och en dålig eller förljugen information om preparaten. Också i Sverige finns det onödiga läkemedel, som det kostat mycket att få fram genom forskning och marknadsföring. Man har gjort en genomgång av våra s.k. normalmediciner, som är ungefär 1 700 till antalet. Det har visat sig att av dessa är 300 helt verkningslösa. De 300 verkningslösa medicinerna har hamnat ”under strecket” i den s.k. läkemedelsboken. I en nyligen utkommen bok — Läkemedelsfrågan i Norden — i ljuset av psykofarmakakontrollen, utgiven av Prisma — föreslår forskarna en del självklara åtgärder.

Reservationen rör registreringen av läkemedel. Vi anser att läkemedlen bör omprövas kontinuerligt i större utsträckning än som görs i dag. Dokumentation om biverkningar och effekter av läkemedel skall enligt vår mening ligga till grund för en sådan omprövning. Den möjlighet till omprövning som finns i dag är helt otillräcklig. Man kan återkalla en registrering, men vpk menar att alla läkemedel bör omprövas. En kommitté skall nu se över läkemedelslagstiftningen. Kommittén skall tydligen också överväga om det behövs någon form av behovsprövning i registreringsärendena. Men det är något helt annat än vad vpk är ute efter. Vi vill ompröva alla läkemedel. Att en behovsprövning som sådan dessutom är nödvändig är jag övertygad om. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen. När det sedan gäller frågan om läkemedelsinformation framgår det att kommittén bl.a. skall se över denna och också utvärdera läkemedelsrådets verksamhet. Jag hoppas att kommittén kommer fram till att all läkemedelsinformation bör övertas av samhället. Det är f. ö. en självklarhet att informationen inte skall utgå från att man vill uppnå största möjliga försäljning av ett visst preparat utan från att en sjuk människa behöver ett bra läkemedel.

Fru talman! I nu föreliggande betänkande från socialutskottet behandlas vissa läkemedelsfrågor. Det är inga nya frågor som tas upp i betänkandet; vi har behandlat dem här i riksdagen vid tre olika tillfällen tidigare. En reservation är fogad till betänkandet. Den gäller, som Inga Lantz nämnde, omprövning och behovsprövning av läkemedelsregistreringar. År 1979 skedde en förändring i läkemedelsförordningen, som innebar ökade möjligheter för myndigheterna att återkalla registrering av läkemedel. Vid tidigare riksdagsbehandlingar av den fråga som nu åter tas upp har riksdagen ansett möjligheten att återkalla registreringen av ett läkemedel vara till fyllest för att se till att olämpliga läkemedel inte längre existerar på den svenska marknaden. Av den anledningen har riksdagen alltså avslagit framställningar om ytterligare åtgärder. Nu har situationen blivit en annan genom att kommittén för översyn av läkemedelslagstiftningen har tillsatts. Den skall se över hela läkemedelslagstiftningen, och i direktiven står, som utskottet ser det, klart angivet att frågor om behovsprövning och omprövning av läkemedel skall tas upp till behandling i kommittén. Utskottet delar inte Inga Lantz uppfattning att alla läkemedel måste omprövas. Den bedömningen måste göras av dem som har att se över vilka läkemedel som skall omprövas och vilka som skall vara kvar. Reservanten anser inte att det i direktiven för utredningsuppdraget tillräckligt klart anges i vilken utsträckning som kommittén skall titta på de här omprövningsfrågorna. Utskottsmajoriteten delar inte reservantens uppfattning. Fru talman!

Fru talman! Kjell Nilsson sade att det nu finns större möjligheter att återkalla registreringen av ett läkemedel. Det är visserligen sant, men det är i alla fall helt otillräckligt enligt vårt sätt att se. En dokumentation om bra effekter och en dokumentation om dåliga effekter, biverkningar, av ett preparat måste tas med vid en omprövning. Vi menar att omprövning skall göras kontinuerligt. Kjell Nilsson säger också att man av direktiven till den nu tillsatta läkemedelskommittén kan utläsa att kommittén skall titta just på den här frågan, men det kan man faktiskt inte få ut av direktiven. Vad kommittén enligt direktiven skall titta på är nyregistrering och behov av nyregistrering av läkemedel. Det är inte samma sak som vi menar. Vi menar att man måste ha en starkare kontroll över läkemedel. Sedan skulle jag vilja ställa en annan fråga till Kjell Nilsson. Var står socialdemokraterna nu för tiden när det gäller förstatligandet av läkemedelsindustrin? 1975 års socialdemokratiska kongress gjorde ett uttalande om att ”i samhällets regi sammanföra den svenska läkemedelsindustrins verksamhet”. Efter tre år, vid 1978 års kongress, tvekade man i den här frågan och sade att man på sikt kunde tänka sig ett förstatligande av läkemedelsindustrin och att det behövs utredningar i den här frågan. Detta är en gammal fråga som ständigt återkommit till riksdagen. Det sade också Kjell Nilsson i sitt anförande. Jag skulle vilja veta om och i så fall när socialdemokraterna tänker förstatliga läkemedelsindustrin.
Fru talman! Jag skall hålla mig till det som betänkandet handlar om. Inga Lantz tycker inte att det av direktiven till kommittén framgår att den skall ta upp de här frågorna. I direktiven står emellertid att läsa: Även förutsättningarna för att avregistrera ett läkemedel bör ses över. — Utskottsmajoriteten tycker att detta är klart utttryckt.
Fru talman! Jag konstaterar att Kjell Nilsson inte svarar på min fråga om socialdemokraterna vill förstatliga läkemedelsindustrin. Är det kanske så att han inte kan svara på den frågan?

Fru talman! Rubriken på det betänkande som vi nu snart skall besluta om är ”Kost och hälsa”. Det är en här i kammaren sällan debatterad fråga, och eftersom utskottet är enigt lär det inte heller i dag bli någon debatt, men det finns, enligt min mening, anledning att lyfta fram frågan genom att inte låta ärendet passera alldeles tyst. Analyserar man begreppet hälsa, finner man ju att vi inte alls är överens. Många av oss, men inte alla, anser att hälsa mera är en social än en medicinsk företeelse. Många av oss inser vad uteblivna eller genomförda insatser av samhället betyder för en dålig eller en god hälsa. Trots detta fortsätter vi att handla enligt det dominerande budskapet att hälsa förmedlas av hälsooch sjukvård, och då främst av läkare och andra medicinskt kunniga. Om vi ett ögonblick släpper den tron, finner vi att historien uppvisar mycket få exempel på att medicinen har varit av avgörande betydelse när det gällt stora hälsoförändringar i samhället, t.ex. nedgången i fråga om de stora infektionssjukdomarna, där sociala förbättringar har betytt mer än användandet av bakteriedödande medel och vaccinationer för att minska dödligheten. Andra data talar för att sociala förhållanden kan betyda mer för hälsan än biologiska. Kvinnor lever längre än män, och detta kan förklaras genom att männens livslängdssiffror dras ner av dödsfall i medelåldern på grund av olyckor som har med stress och exempelvis för hög konsumtion av alkohol och tobak att göra. Det är således frågor som har mer med livsstil och sociala relationer att göra än med någon biologisk-medicinsk faktor. I denna livsstilsdiskussion kommer frågan om kostens betydelse in, och det jag tänkte belysa här är sambandet mellan cancer och kost. Frågan som många ställer sig är om vi måste ha så mycket cancer som vi har. Av de människor som lever i Sverige i dag kommer drygt var fjärde att få en cancersjukdom under sin livstid. Måste det vara så? Om vi skall kunna förebygga cancer måste vi veta mer om dess orsaker. Den kunskapen får vi på två sätt, dels genom experimentella studier, dels genom epidemiologiska undersökningar. De sistnämnda kan inte ge oss en helhetsbild av orsakerna till cancersjukdomar men väl peka på vissa samband, och vi kan hitta faktorer som vi eventuellt kan påverka. År 1958 startades cancerregistret, och det året registrerades 19 000 cancerfall. År 1973 var siffran 33 000. Ingen annan sjukdom har utvecklats så kraftigt. Redan 1964 uttalade man att de vanligaste tumörformerna är resultatet av vår allmäna livsstil och av vår miljö. År 1973 gjordes samma uttalande från en institution i Lyon där Sverige var medlem. Då sades det att så mycket som 70-90 96 av alla tumörfall är miljörelaterade. När man tolkade det uttalandet gjorde man emellertid det stora misstaget att man antog att det som förorsakade sjukdomen var kemiska industriprodukter, strålning från exempelvis kärnkraftverk, föroreningar från luft och vatten, saker som luktar illa eller dåliga saker som man såg. Men det var inte detta som uttalandet gällde. I stället avsågs t.ex. tobaksbruk, tidpunkten när en kvinna får barn, förhållandet om hon ammar, munoch kroppshygien samt diet. För fem år sedan fastslog en amerikansk forskare att hälften av all cancer hos kvinnor och en tredjedel hos männen har samband med just dieten. Anledningen är att kosten kan påverka incidenterna av cancer på så många olika sätt. Den kan påverka i kosten. Den kan uppkomma när vi bereder kosten. Den kan vara betingad av mängden och sammansättningen av kosten. De — främst amerikanska — undersökningar som finns i dag visar att mellan 35 och 50 96 av all cancer har samband med dieten och ca 30 20 med tobaksbruk. Vidare är 4 96 yrkesframkallat, föroreningar svarar för ungefär 2 20 och industriella produkter för 1 90. Magsäckscancer, tjocktarmscancer, bröstcancer, livmodercancer, prostatacancer — alla dessa typer av cancer tycks vara korrelerade till dieten. Jag skall inte ta upp tid med att beskriva de undersökningar som ligger till grund för de slutsatser som främst amerikanska men också japanska forskare har kommit fram till. Den samlade kunskapen är emellertid inte fullständig, och dagsbilden är en förenklad bild av sanningen. Vad som behövs är ytterligare forskning också i vårt land. Man kan emellertid redan nu ställa sig frågan om de forskningsrön som redan finns kan utgöra grund för politiska ställningstaganden. Om de kan det får ett sådant beslut vittgående konsekvenser på andra områden. Vad det i så fall handlar om är att drastiskt skära ner konsumtionen av kött och fett till förmån för frukt och grönsaker. Det får konsekvenser för vår livsmedelsindustri, för vår jordbrukspolitik och annat. Frågan är om vi nu är beredda att göra det med tanke på den överskottssituation som är så besvärlig och som vi diskuterar så intensivt i dag. Motfrågan blir: Har vi råd att låta bli, har vi råd att låta var fjärde människa bli cancersjuk? I motion 1310 påpekas att samhället faktiskt gör en hel del i dag för att förebygga cancer. Våra åtgärder är främst inriktade mot rökningen, där vi börjar bli framgångsrika. Men vi riktar oss också mot industriprodukter och kemiska hälsorisker. Det sistnämnda är viktigt, men i det stora sammanhanget en rätt obetydlig faktor, om man bortser från asbest, eftersom all cancer betingad av de här faktorerna sannolikt bara är skyldig till 5 26 av alla våra cancersjukdomar. Vad den här motionen menar är att vi måste få en rimlig avvägning när det gäller samhällets insatser, som tar viss hänsyn till olika tumörformer och till riskens storlek för hela befolkningen. Där förefaller det, om man skall uttrycka sig milt, vara en viss disproportion mellan 48 miljoner kring den yttre miljön, 400 miljoner till arbetsmiljöforskning och trots att ingen bestrider miljömedicinens huvudområde, kosten — med minst lika stort behov av forskning som de båda förstnämnda — existerar där ingen summa. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet diskuterar den här frågan ganska intensivt nu. Vi har en mötesserie runt om i landet där vi försöker skapa den opinion som är så nödvändig för en förändrad syn på hälsobegreppet. Vi saknar emellertid den centrala instans som behövs för att ta fram fakta, sprida forskningsrön och förmedla kunskap till människorna. Vår förhoppning ligger nu, sedan vi läst utskottsbetänkandet, hos livsmedelskommittén. Vi hoppas och tror att man där kan ta ett samlat grepp över hela frågan, och vi förlitar oss på att livsmedelskommittén inser frågans betydelse och anammar motionens idéer om ett statligt organ för kostrådgivning.

Fru talman! Jag vill bara säga att jag delar Margareta Winbergs åsikt om att det är värt att uppmärksamma sambandet mellan kost och hälsa. Det faktum att utskottet är enigt i den här frågan skall inte ses som någon önskan från utskottets sida att avstå från debatt eller att sopa denna fråga under mattan. Tvärtom understryker vi vikten av forskning och information för att bättre klarlägga sambandet mellan vår föda och vår hälsa. Man kan med glädje konstatera att intresset för sambandet mellan vad vi äter och hur vi mår ökar. Till viss del beror säkert det på ett antal larmrapporter som har kommit. Det är viktigt att informationen till allmänheten om de här sambanden sker seriöst. Alla rapporter har inte samma kvalitet när det gäller om slutsatserna är baserade på god forskning eller inte. Därför är det viktigt att man har något organ som hjälper till att både initiera forskning och att ha ansvar för informationen till allmänheten. Jag tror emellertid inte att man skall överdriva vad myndigheterna kan göra på den här punkten. Alla erfarenheter om myndigheters information om vad folk bör äta och inte äta är inte så goda. Men jag tror att det livsmedelsverket och socialstyrelsen har kommit överens om är ett steg i rätt riktning, nämligen att inrätta ett vetenskapligt råd som kan bedöma sådana här frågor obundet och med stor integritet. Utskottet vill också understryka att informationen om vad som kommer fram bör intensifieras. Jag kan på den punkten dela Margareta Winbergs förhoppning att livsmedelspolitiska kommittén skall ta ett samlat grepp på dessa frågor. Men jag vill också understryka livsmedelsforskningsutredningens ansvar när det gäller att klarlägga behovet av forskningsutbildning på det här området. Utskottet har alltså samma åsikt som motionärerna om att det här området behöver belysas och att någon förbättring behöver ske när det gäller myndigheternas handhavande av frågorna, men vi har inte anledning att nu ta ställning till vilken organisatorisk form detta bör få. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Hela ärendet började med att Leksands tingsrätt i början av 1970-talet framställde en fråga till domstolsverket angående statens ansvar för inlånade konstverk. I en skrivelse 1976 anhöll domstolsverket att finansdepartementet skulle meddela föreskrifter om statens inlåning av konst från icke statliga institutioner avseende bl.a. statens ansvar för den inlånade konsten. Året innan skickade emellertid domstolsverket ut en skrivelse till 154 olika myndigheter för att få reda på omfattningen av verksamheten och värdet på inlånad konst. Av svaren till domstolsverket framgick inte bara att det är mycket vanligt med inlånad konst utan också att långivare är både andra statliga myndigheter, stiftelser, enskilda konstnärer, dödsbon m.fl. Budgetdepartementet utarbetade därefter en rapport, som också har remissbehandlats. Av vissa av de remissvaren kan utläsas hur stor vikt man på olika håll lägger vid den här typen av inlåning. En tingsrätt skriver nästan med förtvivlan att tingshuset skulle vara ”naket” om inte den inlånade konsten hade funnits. I rapporten finns också de föreskrifter utarbetade som i huvudsak återfinns i proposition 1982/83:98. Vad säger då rapporten om ansvaret för inlånad konst, vilket var den ursprungliga frågan? I rapporten anförs följande: Vid lån bestäms parternas inbördes förhållanden rättsligen främst av vad de har kommit överens om eller av vad de annars måste antas ha avsett. Dessutom finns det regler i handelsbalken, vilka gäller när annat inte har avtalats mellan långivaren och låntagaren. Enligt dessa lagregler har låntagaren inte bara en rätt att nyttja de omhändertagna föremålen. Han har också en plikt att vårda dem med omsorg. Vårdplikten innebär skyldighet att löpande underhålla det lånade. Hur betungande detta underhåll blir beror bl.a. på föremålens beskaffenhet; ömtåliga saker kan naturligtvis fordra särskild tillsyn. Men om låntagaren inte vårdar en sak med omsorg, har långivaren rätt att ta tillbaka den; han får då ett slags hävningsrätt på grund av kontraktsbrott. Och om bristande omsorg från låntagarens sida medför skada på det utlånade blir denne skadeståndsskyldig gentemot långivaren. Låntagarens ansvar för godset behandlas närmare i 11 kap. 1 § handelsbalken. Lagrummet lyder: ”Lånar man något av annan, dött eller kvickt; give det åter så gott, som han det tog. Ej må lån missfaras.” — Den lagen gäller än i dag. Den citerade paragrafens ordalag yder visserligen närmast på ett strikt ansvar vid lån. Men i praxis anses även 12 kap. 2 § handelsbalken vara analogt tillämplig trots att sistnämnda lagregel närmast syftar på pantsättning och deposition. Den lyder på följande sätt: ”Inlagsfä, och förtrott gods, bör man vårda som sitt eget. Missfares, eller förkommer det, av hans vangömmo, eller vållande; gälde fullt åter. Sker det av våda; vare saklös.” Enligt denna bestämmelse är den som har hand om godset sålunda skyldig att ersätta skador som uppstår genom hans vållande eller oaktsamhet. Men han undgår ansvar för skador som har uppstått av våda, dvs. genom olyckshändelse. Domstolsverket har i samband med att rapporten gått ut anfört följande: ”Genom rapporten klarläggs myndigheternas ansvar för inlånad konst. Den ovisshet som tidigare rått i detta hänseende har alltså undanröjts. Därmed har syftet med domstolsverkets framställning till dåvarande finansdepartementet blivit tillgodosett.” Därmed skulle alltså frågan kunna vara avslutad. Rapporten från budgetdepartementet gick emellertid ett steg längre. Man tog upp frågan om de statliga myndigheternas befogenhet att låna in konst. Regeringsformen 9 kap. 10 § första stycket säger nämligen att regeringen inte utan riksdagens bemyndigande får ”taga upp lån eller i övrigt ikläda staten ekonomisk förpliktelse”. Detta gäller då också alla statliga myndigheter. Frågan blir då: När en statlig myndighet lånar in t.ex. ett konstföremål utan att skriva sig fri från allt ansvar, innebär det — med hänsyn till skyldigheten att ersätta ägaren för den skada som under lånetiden kan uppstå på föremålet — att myndigheten därmed skall anses ”ikläda staten ekonomisk förpliktelse”? Slutsatsen blir i rapporten att det anses nödvändigt att inhämta ett bemyndigande av riksdagen för att regeringen eller de myndigheter som lyder under regeringen skall ha rätt att låna konst som finns i annan än statlig ägo. Denna föreskrift i regeringsformen säger dock ingenting om det civilrättsliga ansvaret, vilket var det problem som låg till grund för domstolsverkets ursprungliga skrivelse. Domstolsverket anför nu i sin remisskrivelse på rapporten också att man inte finner åsikten att inlåning av konst skulle lyda under regeringsformens 9 kap. 10 § invändningsfri. Verket säger rent ut att i regeringsformens 9 kap. avhandlas frågor som rör finansmakten. Lån av enskilda tavlor med därav eventuellt följande skadeståndsskyldighet har enligt domstolsverkets mening inte den dignitet som avses med begreppet finansmakt, som det bör förstås i regeringsformen. Detta säger domstolsverket. De borgerliga reservanterna till kulturutskottets betänkande nr 3 delar denna uppfattning. I och med att ansvarsfrågan blivit klarlagd i departementspromemorian bör utlåningen kunna få fortgå som den hittills gjorts, och någon författningsreglering behövs inte. En sådan innebär bara en ny onödig byråkrati och kommer dessutom att för många myndigheter skapa ovisshet om vad man skall göra med den inlånade konst man redan har och där långivaren icke kan räknas in i den begränsade krets som i propositionen föreslås bli den enda från vilken myndigheter äger rätt att låna in konst. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid det betänkande som nu behandlas.